Fru talman! För 15 månader sedan vann socialdemokraterna valet. Efter sex år i exil återvände de till kanslihuset, fyllda av revanschunger. Nu skulle Sverige förändras i socialistisk riktning — aldrig mera några borgare vid makten. Styrelser, nämnder och kommittéer fylldes med pålitliga socialdemokrater. Alla som troget tjänat under sex års ökenvandring skulle belönas. Socialismens förlovade land skulle erövras. Det gällde att få en fast styrning av regeringskansliet. Fler personer än någonsin anställdes i statsrådsberedningen för att utöva kontroll av fackdepartementen. Makten över utrikesförvaltningen flyttades från Arvfurstens palats till Rosenbad. Allt såg lovande ut. Men så började svårigheterna. Medborgarna erinrade sig vad som hade sagts under valrörelsen om värdesäkring av pensioner, om minskad arbetslöshet, om internationell solidaritet och om bevarad skattereform. Och plötsligt fanns debatten där om de många sveken: pensioner, sysselsättning, arbetslöshet, besparingar, skatteuppgörelse och bistånd. När besparingspropositionen behandlades av riksdagen visade sig åtskilliga av förslagen vara illa genomtänkta och dessutom sakna förankring bland de egna. Opinionssiffrorna dalade för partiet, förtroendet för statsministern likaså. Och den nye partisekreteraren fick tävla med den gamle när det gällde att komma med bortförklaringar. Så skulle äntligen socialdemokraterna gå till offensiv. Men när torgmöten, arbetsplatspropaganda och kampanjer startade dränktes de av publiciteten kring Raineraffären. Motoffensiven mot verkligheten misslyckades. Det har varit en besvärlig tid för socialdemokraterna, men nu har de hittat den patentmedicin som skall lösa alla problem och återskapa förtroende och popularitet för socialdemokraterna. Nu presenterar Olof Palme och Kjell-Olof Feldt en alldeles egen julklapp till hela det svenska folket: löntagarfonderna. Fru talman! Jag vill instämma i Ulf Adelsohns och Thorbjörn Fälldins anföranden. Målen och syftena med de olika förslagen till kollektiva löntagarfonder har skiftat kraftigt under årens lopp. Det enda som har varit riktigt säkert är att socialdemokraternas och LO:s ledare har velat införa dem. Förslaget framstår därmed som en lösning som med ljus och lykta söker motivering. Det normala är annars att man först konstaterar att det finns ett — eller möjligen flera — problem och sedan konstruerar ett förslag som skall lösa detta problem. Här har LO och socialdemokratin i stället gått den omvända vägen. I ett försök att finna de motiv som just nu betonas särskilt starkt har jag noga läst både propositionen och finansutskottets majoritetstext.

Det är inte någon måtta på allt som dessa fonder skall åstadkomma. De framstår som ett ”Sesam, öppna dig” som i ett enda slag skall lösa Sveriges ekonomiska kris. Med ett enda enkelt handgrepp skall alla våra problem försvinna! Mot detta står, fru talman, en massiv folkopinion. Hela företagsvärlden är emot de kollektiva fonderna, de borgerliga partierna är emot, och en överväldigande majoritet av landets medborgare är emot. I själva verket är det bara var femte person här i landet som tror på regeringens budskap. Utanför Sveriges gränser är de ännu färre. Liknande förslag om kollektiva löntagarfonder har diskuerats i många andra länder, men de har avfärdats. Ingenstans har de genomförts. Den naturliga slutsatsen borde vara att regeringens budskap är falskt. De kollektiva löntagarfonderna kommer inte att lösa några av alla de problem de påstås lösa. Tvärtom kommer de att avsevärt förvärra många av problemen. Detta har på ett mycket övertygande sätt visats av alla seriösa debattörer under de senaste tio åren. Det är också den slutsats som folkpartiet har dragit av denna debatt. Jag vill ingalunda förneka att folkpartiet på ett tidigt stadium ställde upp bakom vissa av de då anförda målen för ett fondsystem. Det gör vi fortfarande. Men vi har alltid kategoriskt avvisat förslag som innebär kollektivisering och urgröpning av marknadsekonomin. Det antal folkpartister som uttalat någon sympati för fonder kan räknas på ena handens fingrar. Det antal socialdemokrater däremot som inte har samma uppfattning som partiet skulle med sina namn kunna fylla en tjock bok. Det är anmärkningsvärt att LO och socialdemokratin med alla sina propagandaresurser inte har lyckats övertyga ens de egna om förslagets förträfflighet. Detta är också glädjande, eftersom det visar hur kloka människor är. De låter sig inte övertygas av en kraftfull retorik och stor propagandaapparat, utan de tänker själva och drar sina egna slutsatser. Den slutsats som fyra av fem människor dragit är att de kollektiva löntagarfonderna inte behövs eller rentav är skadliga och dåliga. Ändå skall de införas, med kommunisternas hjälp. Det enda riktigt hållbara motivet för detta är att regeringen därmed vill ”köpa” LO-ledningen och de fackliga ombudsmännen. Det är ett dåligt motiv. Huvudfrågan i detta ärende är om vi vill ha ett i huvudsak kollektivt ägande av näringslivet eller om vi vill ha ett i huvudsak enskilt ägande. Folkpartiet anser att vi måste ha ett enskilt ägande. Därför säger vi nej till de kollektiva löntagarfonderna. Fondförslaget innebär att pengar tas från företagen genom vinstdelningsskatt och extra löneskatt. Dessa pengar samlas i kollektiva fonder — fem fackligt dominerade fonder. Pengarna skall användas för att köpa aktier i företagen och alltså ta över ägandet till dessa förr eller senare. Fondförslaget betyder socialisering och kollektivisering av ägandet och en förändring av hela vårt ekonomiska system. Det är logiskt för ett socialistiskt parti, men helt oacceptabelt för ett liberalt. Vi bygger vår politik på marknadsekonomi, mångfald och enskilt ägande. Inom den statliga löntagarfondsutredningen betonades starkast att motivet för fonderna var att näringslivet skulle förses med tillräckligt mycket riskvilligt kapital för att möjliggöra nyemissioner på aktiemarknaden och därmed säkerställa den investeringsökning som behövs. Det har med önskvärd tydlighet visat sig att nytt riskvilligt kapital har kommit fram på marknaden utan att några kollektiva löntagarfonder har införts. Detta beror på att de borgerliga partierna genomförde ett antal förändringar, som ledde till att den svenska börsen kunde börja fungera så som den var avsedd att fungera, nämligen just som en marknad för nytt riskvilligt kapital. Vi genomförde en viss lindring i dubbelbeskattningen av aktieutdelningar, och vi introducerade skattesparandet. Aktiesparfonderna innebar en kraftig stimulans till enskilt sparande. Detta har medfört att det i dag finns ca en och en halv miljon människor som sparat i aktier. Ungefär 600 000 sparar i aktiesparfonder. Ungefär två tredjedelar av dessa har inte tidigare sparat i aktier, och många säger sig över huvud taget inte ha varit regelbundna sparare tidigare. Genom att börsen genom dessa åtgärder återuppstod som en marknad för riskkapital har företagens nyemissioner kunnat öka mycket kraftigt. Bara under första halvåret i år har tillskottet av riskvilligt kapital uppgått till ca 5 miljarder kronor. I själva verket har emissionerna under 1980-talets tre första år varit större än under hela 1970-talet. Detta är socialdemokraterna på väg att rasera. Skattereduktionen för aktieutdelningar har redan avskaffats. Skattesparandet har avskaffats, och i stället har en annan sparform införts som huvudsakligen är till för att förmå hushållen att finansiera statens budgetunderskott. Resultatet kommer sannolikt att bli att börsens livaktighet och förmåga att svara mot företagens behov kommer att minska framöver. Flera andra förändringar som medfört högre beskattning för sparande i aktier och handel på börsen har också beslutats av riksdagens socialistiska majoritet under de senaste dagarna. Tanken förefaller vara att genom olika åtgärder strypa enskildas möjligheter att förse företagen med riskkapital, för att det därigenom skall se ut som om de kollektiva löntagarfonderna vore nödvändiga. Så är det emellertid inte. Det behövs egentligen bara vanligt sunt förnuft för att förstå att kapitalbildningen inte förbättras med löntagarfonderna. De skall ju framför allt finansieras med vinstmedel från företagen, pengar som annars kunde användas till framtidssatsningar eller andra investeringar. Nettoeffekten blir lätt nog att näringslivet undandras riskvilligt kapital, dvs. motsatsen till det önskade. Det är ingalunda bevisat att politiker och fackliga företrädare kan styra användningen av vinstmedel till mer lönsamma projekt än vad nuvarande typer av företagsledningar kan göra. Erfarenheterna är i allt väsentligt de motsatta. Det i dagarna aktuella företaget BPA är knappast ett gott exempel på att fackligt ledda företag sköts bättre än andra. Ett annat viktigt motiv, och det som f. n. kanske betonas starkast, gäller fondernas inverkan på stabiliseringsoch lönepolitiken. Det finns varken teoretiskt eller erfarenhetsmässigt stöd för tanken att en extra vinstskatt ger lägre lönekrav vare sig lokalt eller centralt. Det verkar inte sannolikt — t.ex. med tanke på lönebuden i årets avtalsrörelse — att löntagarna skulle vara villiga att dämpa sina lönekrav bara för att kollektiva löntagarfonder införs. De flesta löntagare vill inte ha fonder över huvud taget, och då vill de naturligtvis inte heller göra uppoffringar för att få fonderna. Sunt förnuft säger också att den extra vinstdelningsskatten och löneavgiften snarast skulle tendera att stimulera löneglidningen. De flesta löntagare skulle säkert föredra att ge sina anställda litet mer i lön framför att skicka i väg pengarna till en anonym fond, som dessutom snart nog skulle kunna komma tillbaka och köpa upp delar av företaget. Det nyligen lagda budet från LO i lönerörelsen har beräknats kosta mellan 10 och 11 96. Detta visar att förslaget om kollektiva löntagarfonder ingalunda kan väntas bidra till någon återhållsamhet i lönekraven. Även det stabiliseringspolitiska motivet för fonderna visar sig således ohållbart. Socialdemokraterna hävdar också att löntagarfonderna kommer att bidra till en jämnare förmögenhetsfördelning. Det sägs att en nödvändig lönsamhetsökning i företagen annars skulle medföra oacceptabelt stora förmögenhetsökningar för nuvarande aktieägare. Bara under de senaste dagarna har riksdagen beslutat om ett stort antal skatteskärpningar för den som äger aktier eller har en nedamorterad villa. Fler förslag i samma riktning kan befaras. Aktier är en mycket liten del av hushållens förmögenheter. Den största delen ligger i egna hem och varaktiga konsumtionsvaror. Om man anser att förmögenheterna är orättvist fördelade, är det därför ologiskt att angripa just aktieinnehavet. Den viktigaste åtgärden för att komma till rätta med förmögenhetsomfördelningar är att få bukt med inflationen. Detta har regeringen sagt sig förstå, men budgetpolitiken innebär inte att man aktivt försöker nedbringa prisstegringstakten. Det är i och för sig riktigt att själva aktieägandet är snett fördelat. En mycket liten del av antalet hushåll äger en stor del av aktiestocken. Men förslaget om kollektiva löntagarfonder kommer inte att medföra någon spridning av aktieägandet till fler hushåll. Det blir tvärtom en ytterligare koncentration till institutioner och då särskilt kollektiva sådana. Om fem fonder köper aktier av hundratusentals enskilda människor, ökar ägarkoncentrationen i stället för att minska. Socialdemokraterna vill av ideologiska skäl ha en centraliserad förmögenhetsbildning i kollektiva fonder. Folkpartiet vill av ideologiska skäl ha en decentraliserad enskild förmögenhetsbildning. Under denna höst — när socialdemokraternas svek i värdesäkringen av pensionerna har varit så omdiskuterat — har regeringen lagt till att de kollektiva löntagarfonderna skall skydda och stödja ATP-systemet. Det låter naturligtvis bra. Felet är bara — som Björn Molin påvisade — att det inte är sant. Fru talman! Det enda riktigt hållbara motivet till att införa de kollektiva löntagarfonderna är maktmotivet. Det sades också uttryckligen av Rudolf Meidner, när han först konstruerade sitt förslag till fonder. Det har bekräftats av Stig Malm och Harry Fjällström så sent som i somras. Vad det handlar om är att överföra makten över produktionsmedlen till löntagarnas organisationer. Det är nämligen inte de enskilda löntagarna — de anställda i de olika företagen — som får mer makt och inflytande utan deras fackliga organisationer. Socialdemokraterna sätter likhetstecken mellan löntagarinflytande och ökad makt åt fackliga ombudsmän och åt politiker. Men det gör inte folkpartiet. De kollektiva löntagarfonderna kommer att ge avsevärt ökad makt åt fack och politiker men inte åt de enskilda människorna som arbetar i företagen. Vi anser i folkpartiet inte att det är eftersträvansvärt att ge mer makt åt fack och politiker i fråga om strategiska beslut om investeringar, produktionsinriktning och teknisk utveckling i näringslivet. Fackföreningsrörelsen har redan ett mycket större inflytande över ekonomin i Sverige än i flertalet andra västländer. De fackliga organisationerna kommer också att hamna i en besvärlig dubbelroll. Man skall å ena sidan representera löntagarna i förhandlingar av olika slag, å andra sidan representera ägarna i samma förhandlingar. Denna dubbelroll kan riskera att undergräva de fackliga organisationernas inflytande över frågor om löner och anställningsvillkor. Detta står sannolikt i strid med många löntagares önskemål. Facket kommer relativt snart att tvingas ta visst ägaransvar. Om mindre än sju år kommer fondsystemet, inberäknat fjärde AP-fonden, att vara fyra å fem gånger så stort som den i dag störste aktieägaren. I ett fåfängt försök att dölja detta förhållande har fondförslaget vissa begränsningsregler. Men dessa kommer inte att ha någon praktisk betydelse. Varje fondstyrelse får äga upp till 8 26 av aktiernas röstvärde i varje företag. Redan det ger ett i praktiken dominerande inflytande. Men de fem fondstyrelserna kan genom ett gemensamt agerande komma upp i 40 90, och lägger man till detta fjärde AP-fondens aktieinnehav når man 50 96. Detta blir en enorm maktkoncentration till ett mycket litet antal personer, nämligen de som sitter i de fem löntagarfondsstyrelserna. Det är också värt att uppmärksamma att i icke-börsnoterade företag finns ingen begränsningsregel — där kan fonderna äga 100 96. En anmärkningsvärd effekt av detta är att löntagarfonderna kan komma att bli dominerande ägare i flera av våra större tidningsföretag. Det är inte svårt att föreställa sig vad detta skulle komma att få för följder för debattklimat och mångfald, inte bara vad gäller politiska frågor utan också för kultur, ekonomi och samhällsdebatt. På ett tidigare stadium av fonddebatten diskuterades s.k. tvångsemission av aktier. Fonderna skulle kunna tvinga företagen att emittera nya aktier till löntagarfonderna och betala vinstskatt med dessa nya aktier i stället för med pengar. Då fanns ett undantag från denna tvångsemissionstanke just för de s.k. tendensföretagen, dvs. dagspress, facktidningar m.m. I protokollet från LO-kongressen 1981 kan man läsa att Per-Olof Edin uttryckte sig så hårt som att fonderna ”inte ens får komma i närheten” av tendensföretagen. Detta har han liksom den övriga socialdemokratin tydligen glömt. Nu finns inga hinder alls för löntagarfondsstyrelserna att köpa aktier i tendensföretagen. Detta är mycket beklagligt. Mångfald är tydligen inte något som socialdemokraterna ömmar för. Folkpartiet anser tvärtom att detta är en omistlig del av vårt samhällssystem och ytterligare ett skäl att säga blankt nej till kollektiva löntagarfonder. Fru talman! Folkpartiet har ett program för verklig maktspridning: Vi vill sprida aktieägandet. Vi vill avveckla dubbelbeskattningen på aktier. Vi vill stimulera andel-i-vinstsystemen. Vi vill upprätthålla konkurrens och mångfald. Vi vill stärka småföretagen. Vi vill avskaffa den graderade rösträtten på nya börsnoterade aktier. Vi vill skydda småspararna på börsen. Medborgarnas flertal säger nej till kollektiva löntagarfonder. Näringslivet säger nej. Riktig glädje har detta förslag bara skapat på Norra Bantorget. Men Sverige är större än så, och det kan aldrig vara bra när kanslihuset går i LO:s ledband. Olof Palmes proposition om löntagarfonder är hans julklapp till svenska folket. Det är en ovanlig julklapp, för mottagarna skall påtvingas den och de får själva betala den. Men hav tröst, svenska folk! Så snart de borgerliga partierna får majoritet i riksdagen kommer de kollektiva löntagarfonderna att avvecklas. Och det är ett löfte som inte kommer att brytas — det kommer nämligen inte från socialdemokraterna.

Fru talman! Under valrörelsen 1982 plägade jag stundom likna den svenska ekonomin vid en kärra som snabbt rullade i utförsbacken. Det skulle bli ett svårt jobb att vända den igen. Men vi måste åter få svängrum för arbete och produktion i det svenska samhället. Vi börjar nu få exakta kunskaper om hur brant den borgerliga utförsbacken i själva verket var. Under 1982 förvärrades nämligen alla de problem som den svenska ekonomin drabbats av, framför allt under senare delen av 1970-talet. Under 1982 sjönk industriproduktionen med ungefär 1 96 och industrins investeringar med 17 96. Den öppna arbetslösheten steg från 2,5 90 till över 3 Zo av arbetskraften. Under 1982 växte underskottet i våra affärer med utlandet från 14 till över 22 miljarder kronor. Under 1982 ökade den offentliga sektorns sparandeunderskott från 30 till 41 miljarder, och det samlade sparandet fortsatte snabbt att falla. Eller annorlunda uttryckt: Låntagandet i utlandet, skuldsättningen i statens affärer, fortsatte i utomordentligt snabb takt. Vad värre var: Prognosen för 1983 försämrades gradvis. Det blev alltmer tydligt att utvecklingen pekade brant nedåt. Det var verkligen det borgerliga vanstyrets år. Så var läget när den nya regeringen tillträdde hösten 1982. Problemen var stora och krisen allvarlig, men för oss var det en självklarhet att gripa oss an med politiken i en optimistisk anda och med framtidstro. Så till vida har herr Wikström rätt. Men det var ett evigt skrammel av skelett i garderoben när vi kom till kanslihuset, inte minst i herr Wikströms eget departement. Det visade sig att han hade delat ut lotterimedel, som ännu inte hade influtit, för fem år framåt — om jag minns rätt till en sammanlagd summa av 43 milj.kr. Det var allt från små pianon och små lokaler till stora orglar och stora lokaler —- gratis. Denna metod att inteckna framåt med åtföljande skuldsättning och att ge löften utan täckning var nästan som en symbol för det konkursbo som vi fick ta över. Men vi grep oss uppgiften an med optimism, ty utvecklingen är inte ödesbunden. Vi har möjlighet att själva påverka vår situation. Det har Sverige visat förr. Sverige har på en mängd områden förblivit föregångsland, som andra studerat med intresse. Vi har sökt svenska lösningar på svenska problem. Till grund för regeringens politik ligger arbetarrörelsens gemensamma krisprogram, Framtid för Sverige. En del av detta krisprogram är löntagarfonder. Grundtanken i krisprogrammet är att vi genom ökade investeringar och ökad produktion åter skall få fart på Sveriges ekonomi. Vi skall både arbeta och spara oss ur krisen. I jämförelse med den borgerliga politiken skall det, sade vi, vara mindre svångrem och mer svängrum för arbete och produktion i Sverige. Vi kan nu se att resultatet efter ett drygt år är gott på en mängd viktiga områden. Underskottet i bytesbalansen är halverat — förmodligen mer än så. Exporten ökar dramatiskt. Inflationen har blivit lägre än vi tidigare vågat hoppas och framför allt betydligt lägre än vad oppositionen påstod att den skulle bli. Budgetunderskottet har slutat att öka. Arbetslösheten är fortfarande hög, men vi har fått stopp på den dramatiska ökningstakten. Allt detta bekräftas av de olika rapporter som i dessa dagar publiceras. Det finns alltså en mängd ljusglimtar i den svenska ekonomin. Dem skall vi glädjas åt. Vi kan också vara stolta över dem, för de är till betydande del ett resultat av den förda ekonomiska politiken och det ansvar som den av er så begabbade fackliga rörelsen varit beredd att ta för landet. Men det innebär inte att krisen är förbi. Det återstår en mängd svåra problem att lösa, innan vårt land har återvunnit sin ekonomiska hälsa. Det ställs fortfarande krav på många grupper, inte minst löntagarna, att visa ett ansvar för landet — jag höll på att säga trots de smädelser de utsätts för från borgerligt håll. Den omsvängning till det bättre som skett i svensk ekonomi beror delvis på den internationella utvecklingen. Men det är viktigt att understryka att den förklaringen är långt ifrån tillräcklig. Den förklarar t.ex. inte de svenska företagens ökade marknadsandelar eller den mycket starkt förbättrade konkurrenskraften. Tiden sedan regeringsskiftet har än mer övertygat oss om att vår strategi för att lösa Sveriges ekonomiska kris är riktig och har goda möjligheter att bli framgångsrik. Målsättningen för denna strategi har riksdagens majoritet ställt sig bakom: Sverige skall arbeta sig ur krisen till ett läge där ekonomin åter är i balans och full sysselsättning råder. Vi har nu startat det andra steget i denna strategi: prisoch kostnadsstegringarna skall brytas. Därmed skulle de svenska företagen kunna behålla sin konkurrenskraft och hävda sig väl på den internationella marknaden. Regeringens mål är att inflationen under loppet av nästa år skall ned ända till 4 26. Klarar vi det målet ökar våra chanser betydligt att lyckas i kampen mot arbetslösheten. Det fordras en kraftfull ekonomisk politik för att uppnå detta mål. Skall man kunna vinna människornas anslutning måste bördorna och uppoffringarna fördelas rättvist. Men också de positiva resultat som så småningom kommer av satsningarna måste fördelas rättvist mellan olika grupper i samhället. Den rättvisa fördelningen är nödvändig för att alla i samhället skall känna att de kan vara med i arbetet för att åter bygga upp Sveriges styrka. Det är nödvändigt att alla deltar i arbetet på att skapa ett stabilt utbud av riskvilligt kapital för investeringar.

Vi vill ge svar på den frågan genom att finna vägar att ge arbetare och tjänstemän delaktighet i förmögenhetsbildningen och ett ord med i laget när det gäller att bestämma över pengarnas användning. Detta är den enkla grundtanken bakom hela diskussionen om löntagarfonder. Thorbjörn Fälldin hade i sitt anförande ett litet avsnitt om sakargumentation, där hant.ex. med hänvisning till en LO-utredning gjorde gällande att det inte finns något samband mellan vinstutveckling och löneutveckling. Men den undersökning som gjordes beträffande vinster och löneutveckling inom LO 1976 visar egentligen bara att den solidariska lönepolitiken fungerar. Alla grupper på arbetsmarknaden får till sist kompensation för löneglidningen. Däremot visar undersökningen inte varför och hur löneglidningen uppstår. Den försöker inte ens förklara varför löneglidningen blev dubbelt så stor under åren 1973-1974 som under åren strax innan. En sådan studie har däremot genomförts av en direktör på Svenska arbetsgivareföreningen, Nils Henrik Schager. I denna studie påvisas ett statistiskt säkerställt samband mellan den högre vinstnivån och den höga löneglidningstakten. En uppgång i lönsamhet med 2 96 leder enligt Schager till en extra löneglidning med 1 90. Denna studie finns också redovisad i löntagarfondsutredningens slutrapport på s. 98-100. Om Fälldin tar del av denna rapport skall han alltså finna att hans argumentation på denna punkt var felaktig. Dessutom kan han dra den lärdomen att det faktiskt fanns en tid då man från Svenska arbetsgivareföreningen kunde få ett och annat sakargument i debatten. Det kan finnas skäl att än en gång sammanfatta huvuddragen i det förslag som nu behandlas och ge besked i några av de frågor som jag vet att många ställer sig. Den första frågan, som jag redan delvis berört, handlar om motiven för löntagarfonderna. Löntagarfonderna skall som en del av ATP-systemet medverka till ett ökat sparande. Sparandet skall användas för att finansiera industrins utbyggnad. På så sätt skall de bidra till vår produktion och sysselsättning. De skall medverka i vårt arbete på att skapa goda materiella villkor också i framtiden. Det är viktigt med löntagarfonder i den återuppbyggnad som nu förestår. Vi socialdemokrater anser att det är nödvändigt att industrin är lönsam. Men det är inte rättvist att ökade vinster enbart tillfaller privata kapitalägare och ökar deras makt och deras förmögenhet. I Sverige är ju, som redan många gånger har påpekats i dagens debatt, den privata maktkoncentrationen större än i något annat land. Löntagarfonderna är en praktisk lösning på detta problem. De skall bidra till att göra fördelningen av makt och förmögenheter mindre ojämn än den annars skulle bli. De skall göra det möjligt för löntagarna att få ett ord med i laget, när besluten om företagens framtid fattas. Den andra frågan som många vill ha besked om är hur löntagarfonderna skall finansieras. Svaret är: Fonderna finansieras dels genom en mindre arbetsgivaravgift, dels genom att fonderna får del i höga vinster, framför allt i de större företagen. Mindre vinster och därmed små och medelstora företag undantas i stort sett från vinstdelningen. Det sker genom att företagen får göra ett avdrag med 500 000 kr. eller 6 20 på lönesumman. Det betyder att 4 000 av totalt 90 000 bolag över huvud taget berörs av vinstdelningen. Den tredje frågan gäller hur fonderna skall användas. Fonderna, som blir fem till antalet, kommer varje år att ha ca 400 milj.kr. vardera för att placera i aktier. De skall köpa och sälja aktier i konkurrens med varandra och med andra aktieplacerare. De skall sträva efter att placera pengarna så att de får en god avkastning. Avkastningen av fonderna går direkt till att förstärka ATP-systemet och därmed trygga framtidens pensioner. Detta är viktigt att tänka på för alla som skall ha pension. De bör inte låta sig luras av att Fälldin och andra försöker säga att det är små belopp som går till pensionerna. Vi behöver pengar för att trygga pensionerna — det har vi alltid sagt. Den fjärde fråga som många människor ställt är: Vem skall bestämma över fonderna? På den frågan vill jag svara att varje fond skall få en styrelse på nio personer. Styrelserna skall ha en anknytning till olika delar av landet. Till ledamöter skall utses kunniga och erfarna personer. Fem av de nio skall, är det tänkt, företräda löntagarnas intressen — vanligen blir det väl tre för arbetarna och två för tjänstemännen. De övriga fyra företräder allmänna medborgerliga intressen. Den femte frågan, slutligen, gäller vilket inflytande som fonderna skall få över företagen. Svaret är detta: Alla aktieägare, oavsett om det är enskilda personer, investmentbolag eller löntagarfonder, har rätt att delta i stämman i det bolag där man har aktier. På bolagsstämman skall verksamheten behandlas och styrelse väljas. Löntagarfonderna skall kunna delta i dessa beslut på samma villkor som övriga aktieägare. De skall kunna överlåta hälften av sin rösträtt till de lokalt anställda i företagen. Eftersom varje fond inte får köpa mer än 8 96 aktier i varje företag, kan en fond inte få makt i den meningen att den bestämmer över ett företag. Men löntagarfonderna kan ge möjlighet för arbetare och tjänstemän att få ett ord med i laget, när viktiga beslut om framtiden skall fattas. Detta är våra besked i sammandrag. Det är raka fakta om vårt förslag och klara besked om våra avsikter. Förre landshövdingen Per Nyström skrev i en artikel under hösten att ”en ny rättsbildning växer fram, nämligen de anställdas rätt till viss del av den industriella förmögenhetsbildningen. Det tar sin tid innan denna rättsprincip blir accepterad, men så är det med all ny rättsbildning. Såvitt jag kan förstå är denna rättssats en väsentlig del av de förslag till löntagarfonder som framlagts.” Skulle sådana tankar, som verkar så självklara, så naturliga, så nödvändiga i ett demokratiskt samhälle under utveckling, verkligen vara alldeles främmande för de borgerliga partiernas företrädare? Inte fanns det något sådant i Ulf Adelsohns tirader. Så var det inte för en del år sedan. Då var det faktiskt ännu möjligt att föra diskussion med företrädarna för de borgerliga partierna om en gemensam oro inför den ökade koncentrationen av förmögenhet och makt inom det svenska samhället och om svårigheten att få ett stabilt utbud av riskvilligt kapital. Det var jut.o.m. förre folkpartiledaren Gunnar Helén som begärde att vi skulle tillsätta en statlig utredning om just löntagarfonder. Det fördes ingående diskussioner med folkpartiet, det minns jag väl, innan den utredningen fick sina direktiv. Vi var överens om de direktiven.

Är det någonting som har hänt som skulle göra detta mindre aktuellt? Nej. Under den tid som diskussionen om löntagarfonder pågått har koncentrationen av makt inom det privata näringslivet mycket snabbt gått vidare till allt färre. Andelen privata aktieägare har ju halverats. Denna ökning av koncentrationen har skett samtidigt som arbetare och tjänstemän fått kraftigt försämrade reallöner. De har alltså genom sina dagliga arbetsinsatser varit med om att arbeta ihop större förmögenheter, men de har inte fått vara med om att dela dessa frukter av sitt arbete. Svenska löntagare har i dag betydligt större möjligheter än tidigare att påverka sina liv. Genom den politiska demokratin kan de påverka samhället de lever i, vilken utbildning deras barn skall erbjudas, vilken vård de äldre skall få. På sina arbetsplatser får de förhandlingsvägen genom sina fackliga organisationer påverka sina arbetstider, sina löner och andra arbetsvillkor. Men en del avgörande frågor får det inte påverka alls. Beslut om att deras arbetsplatser skall läggas ned, kan fattas på andra sidan jordklotet. Hela deras uppehälle kan avgöras genom stridigheter i någon kapitalägande familj. Delarna av denna familj kan ju inte ställas till ansvar, om den ena sitter långt borta i främmande land och den andra måhända i Sveriges riksdag. Det kan ske på en bolagsstämma, där en vanlig arbetare eller tjänsteman inte har rätt att sätta sin fot. Det är för vanliga människor mycket förvånande och delvis skrämmande bilder man får om den ständigt pågående maktkampen mellan de stora kapitalägarna. Jag tror att Kjell-Olof Feldt redan nämnt att en stackars liten aktieägare på Kinneviks bolagsstämma sade: Tänk vilken underbar propaganda för löntagarfonder det skulle ha varit, om TV hade varit här och tagit bilder av hur vi eller, rättare sagt, ni bär er åt, för vi små aktieägare har ju ingenting att säga till om. I Dagens Nyheter kunde man nyligen läsa om bakgrunden till en affär: ”Det där aktieköpet gjorde han bara för att djäklas. Han förlorade tiotusentals kronor på köpet, men han hatar mig sedan en skoldans för 20 år sedan.” Det är då enskilda människors jobb som får avgöras av sådana faktorer. Löntagarfonderna kommer inte att kullkasta dagens maktstruktur. Men de kommer, inom blandekonomins ram, att begränsa maktkoncentrationen. De kommer att kunna spela rollen av betydelsefulla motvikter, motvikter till spekulation och snabba klipp till förmån för produktion och investeringar. Arbetarna och tjänstemännen kommer att se några av sina valda arbetskamrater på bolagsstämman, där de kan göra sina röster hörda. Om allt detta kunde vi som sagt diskutera på ett mycket förnuftigt sätt för några år sedan. Dåvarande folkpartiledaren sade då: ”När det gäller löntagarfonderna skall vi komma ihåg vår liberala grundsyn, men samtidigt vår praktiska insikt — företagen behöver mycket kapital. Det pågår en viktig debatt. Låt oss inte lägga andra gruppers förslag åt sidan. Låt det bli en diskussion och inte bara konfrontation.” Rolf Wirtén konstaterade: ”Det vore fel att tro att det är möjligt att undvika den diskussion som nu förs, och samtidigt säkra en bra utveckling för vårt näringsliv genom att misstro och misstänkliggöra de fackliga organisationernas ambitioner på det här området. Vi måste i stället gemensamt diskutera i vilka former ett ökat sparande kan kanaliseras, så att vi kan undvika att den enbart stärker de nuvarande ägarnas ställning. En ökad kapitalbildning i näringslivet måste kunna ske i fördelningspolitiskt acceptabla former. Annars kommer den aldrig till stånd.” Så kan en folkpartist inte uttrycka sig i dag utan att bli misstänkt. Folkpartiet arbetade också fram konkreta förslag som antogs av dess landsmöte. Det var förslag, som 1979 fick en moderat i riksdagen att utbrista: ”Det förefaller — — — som om folkpartiet skulle vilja införa löntagarfonder redan under nästa valperiod. Folkpartiet har, vill det synas, för nästa valperiod längre gående förslag än socialdemokraterna.” Också inom centern fanns det förståelse för de problem som ligger bakom löntagarfonderna. Det fanns en vilja att diskutéra och angripa dessa problem i stället för dagens sterila nej-sägeri. Nils G. Åsling föreslog en femte AP-fond. Redan 1976 föreslog Johannes Antonsson en skiss med löntagarfonder som skulle vara en motsvarighet till AP-fonderna. Så sent som sista veckan före valet 1979 förklarade Anders Dahlgren i en tidningsintervju att centern, folkpartiet och socialdemokraterna mycket väl skulle kunna komma överens i löntagarfondsutredningen. Som svar på frågan om centern skulle kunna kompromissa med moderaterna om löntagarfonder, svarade Anders Dahlgren mycket entydigt: ”Nej, det går inte med den ståndpunkt moderaterna har.” Det är ju ett faktum att moderaterna — om jag nu skall ge dem ett litet erkännande -— faktiskt inte har ändrat ståndpunkt sedan dess. Skillnaden är bara den att nu står Fälldin upp och instämmer, tillsammans med Knut Wachtmeister, i den ståndpunkt som Dahlgren förkastade 1976. Jag har relativt utförligt redovisat detta för att minna om den tid då det ännu var möjligt att föra avspända och konstruktiva resonemang om dessa viktiga frågor. Det jag frågar mig är detsamma som Kjell-Olof Feldt frågade utan att få något svar: Varför har ni ändrat er? Maktkoncentrationen har ju inte blivit mindre utan större. Kapitalbildningen har ju inte förbättrats, utan sparandet har dramatiskt sjunkit sedan dess. De stabiliseringspolitiska problemen kvarstår precis likadant. Nu vill ni inte längre diskutera dem. Löntagarfonder kunde ni då tala om som något fint och riktigt och bra. Nu hotar Fälldin, som någon sagt, att han skulle gå ut ur rummet, om man nämnde ordet löntagarfonder. Varför har ni ändrat er? Vad som hände var ju att det här försöket till konstruktiva resonemang dränktes ganska snart av all skräckpropaganda om det elände som skulle följa i fondernas spår. Motståndarna har icke varit särskilt intresserade av att diskutera den ökade koncentrationen av makt och förmögenhet och brist på riskvilligt kapital. Man har begränsat sig till att skrämma för fonderna. De senaste årens intensiva propaganda mot löntagarfonderna är väl värd att studera. Det har förmodligen varit den mest påkostade propagandakampanj som någonsin förekommit i vårt land. Dess syfte har varit att frammana en skräckstämning, knuten enbart till ordet löntagarfonder. Propagandans syfte förefaller ha varit att ordet i sig skall associera till diktatur, politiska fångläger, öststatsekonomi, taggtråd och förtryck. I ett alldeles färskt tiggarbrev skriver Ulf Adelsohn om fondernas införande: ”Därmed skapas förutsättningarna för en socialistisk planekonomi. Det som är så skrämmande är att ingenstans i världen har planekonomi kunnat förenas med demokrati.” Borgerlighetens politiska företrädare argumenterar med liv och lust, inte mot de framlagda förslagen, utan mot den skräckbild som presenteras i deras egen propaganda. Men, fru talman, denna propaganda kan så småningom visa sig vara en bumerang. Den förutsätter nämligen att ingen kan jämföra propagandans påståenden med verkligheten. Men nu kommer löntagarfonderna av allt att döma att införas. Jag hoppas att medborgarna genom sina egna upplevelser då kommer att märka att fonderna väl flyter in i det typiskt svenska blandekonomiska samhället. Det blir ingen taggtråd. Här upprättas inga politiska fångläger. Diktaturen införs inte. Då faller den mödosamt uppbyggda propagandan platt till marken. Trovärdigheten för de värsta propagandisterna faller lika snabbt sönder, ty icke ens den mest påkostade propaganda kan i längden göra trovärdigt att den verklighet man lever i är annorlunda än vad ens egna upplevelser bär vittne om. På senare tid har man främst inriktat propagandan mot löntagarnas fackliga organisationer. För något år sedan var det framför allt TCO som moderaterna valde att angripa. Nu är det enbart LO som står i förgrunden. Tesen i budskapet är enkel. Några enskilda centrala funktionärer inom LO skall ta över makten i de svenska företagen. Men sanningen är ju att de inte ens kan få makten inom någon fondstyrelse. Av en styrelses nio ledamöter kan tre ha anknytning till arbetarnas fackliga organisationer. Det är alltså en tredjedel. Men detta hindrar inte att propagandisterna framställer löntagarfonder som ett sätt för LO att ta makten i företagen. Det görs mot bättre vetande, eftersom de vet såväl att LO inte kan ta makten i fonderna som att fonderna inte kan ta makten över svenskt näringsliv. Men den antifackliga stämning som man försöker piska upp måste tas på största allvar. Vi känner lätt igen taktiken från andra länder, där högerkrafterna fått breda ut sig. Den ss.k. nyliberalismen, med konservativa ideal från förra seklet, menar att allt som stör ”de fria marknadskrafterna” måste motarbetas. Den allvarligaste störningen mot marknadskrafterna är att arbetsgivarna inte fritt får bestämma löner och andra anställningsvillkor. Därför måste de fackliga organisationerna bekämpas. Det var oerhört avslöjande när moderaternas vice ordförande i en tidningsintervju nyligen hyllade den engelska högerregeringen därför att den förmått ”tämja” facket. Bara språkbruket, ”tämja”, är utomordentligt avslöjande. Fackföreningsrörelsen har betytt oerhört mycket när det gällt att vinna och befästa demokratin i Sverige, precis som fria fackföreningar — det må vara i Polen eller i Chile — alltid är det främsta målet för tyranners förtryck runt om i världen. Fackföreningsrörelsen har också betytt oerhört mycket för att skapa drägliga levnadsvillkor och social trygghet för vanliga arbetare och tjänstemän i det svenska samhället. Det har alltid fått ske i hård kamp mot de intressen som moderaterna företräder. Jag tror att vi av de senaste årens debatt har gjort erfarenheten att det är förenat med vissa faror när arbetsgivarnas organisationer så hårt överflyglar de vanliga borgerliga partierna. På det avsnitt som vi nu diskuterar har de nästan totalt övertagit den politiska propagandan och i realiteten nästan haft de borgerliga partiernas handlande i sin makt. Det har under de senaste åren knappast varit möjligt för någon oliktänkande eller självständig person inom de borgerliga partierna eller näringslivet att stå upp och hävda en avvikande mening. De som dristat sig åt det hållet har, enligt vad som berättats för mig, haft mycket obehagliga upplevelser. Jag tror att de borgerliga partierna i eget intresse bör se upp med dessa arbetsgivarorganisationernas stora politiska maktanspråk. De kan lätt förlora sin självständighet på att bli ensidiga språkrör för privata maktintressen. Nu har stunden kommit att gå till beslut om löntagarfonder här i Sveriges riksdag. Debatten har pågått i åtskilliga år. Meningsbrytningarna har varit skarpa. Meningsskiljaktigheterna kan bestå även efter det att beslut har fattats och frågan har avgjorts i Sveriges riksdag. Det står var och en fritt att försöka samla en politisk majoritet för ett annat beslut. Samtidigt förutsätter vårt demokratiska system att man visar respekt för beslut fattade i riksdagen och medverkar till deras genomförande. Vi socialdemokrater är övertygade om att löntagarfonderna är ett viktigt bidrag i arbetet på att föra Sverige ur krisen. Vi tror att de kommer att öka tryggheten i arbetet och tryggheten för pensionerna. Våra motståndare påstår att fonderna kommer att medföra allvarliga skador. Låt oss se. Låt erfarenheten ge besked. Vi socialdemokrater vill självfallet inte behålla inslag i samhället som visar sig vara skadliga. På samma sätt förväntar vi oss att de borgerliga inte kommer att vidhålla sitt krav på att avskaffa löntagarfonderna, om de visar sig vara till gagn för Sveriges ekonomi. Så har det varit med många reformer som ni kraftigt motarbetat, men som sedan visat sig vara bra för landet. Jag hoppas att ni kommer att ha tillräckligt mycket av styrka och självständighet för att kunna handla på samma sätt om erfarenheten visar att dessa fonder är bra för landets ekonomi. Argumentationen mot löntagarfonderna riktar sig — det har vi hört i dag — sällan mot det förslag som behandlas här i kammaren. Med förkärlek försöker man i stället skrämma med vad som kan tänkas ske efter 1990. På den punkten vill jag ge ett klart besked. Detta förslag är inte det första steget. Det är steget. När uppbyggnaden av fonderna är klar, kommer de tillsammans att, enligt rimliga beräkningar, ha ca 8-10 20 av det samlade börsvärdet, högt räknat, tror jag. De blir därmed en faktor att räkna med i den svenska ekonomin och en motvikt mot de stora privata maktkoncentrationerna. Men det blir alls icke fråga om något ensidigt övertagande från fondernas sida. Detta upplever vi vara en lagom storlek för att fonderna skall kunna fylla en väsentlig och konstruktiv funktion i den svenska ekonomin. Därmed är det självklara sagt att löntagarfonderna inte ensamma kan lösa svåra problem eller att de ensamma är svaret på krav på ökad ekonomisk demokrati. De är viktiga nog som ett led i detta arbete. Men socialdemokratin kommer inte att förtröttas i sitt arbete på att vidga och fördjupa demokratin på samhällslivets olika områden, att stärka arbetarnas och tjänstemännens ställning i produktionslivet, att vidga människornas möjligheter att var och en för sig och tillsammans själva forma sina liv efter egna önskningar, utan beroende av maktgrupper utanför demokratisk kontroll. Denna frihetskamp kommer alltid att gå vidare.

Fru talman! Med stort intresse har jag följt Olof Palmes ordval i det här inlägget. Det påminner mycket om det nyspråk som George Orwell använder, när han säger att man använder språket till att dölja i stället för att klarlägga. Jag undrar hur många som egentligen funderat över varför man använder uttrycket löntagarfonder. I själva verket har ju fonderna ingenting med vanliga löntagare att göra — annat än att de skall ta en del av deras pengar. Fackföreningsfonder är ju egentligen det ord som borde användas. I dagens tal säger statsministern att arbetslösheten fortfarande är hög. Vi har fått stopp på den dramatiska ökningstakten, säger Olof Palme. Det är en annan yttring av nyspråket. I själva verket har antalet arbetare i svensk industri minskat med 4 20 — med 22 400 sista året. Men det passar inte in i nyspråket. Vinstdelning kallar man det som i själva verket är en renodlad vinstskatt. Löntagare är nyspråk för fackföreningar, trygghetsfonder kallas för socialism, kontrollerad marknadsekonomi i stället för planhushållning. Varför använder ni inte de rätta orden? Skäms ni för era åsikter? Ni säger ju planmässig hushållning i ert eget partiprogram — varför säger ni inte det här? Varför erkänner ni inte att ni är socialister och att socialism är målet? Det står också i ert program. Socialism står i stadgarna till nästan alla de LO-förbund som nu skall få representation i era fondstyrelser. Varför, Olof Palme, skäms ni över att vara socialister? Varför är inte Olof Palme stolt och står här och talar om planmässig hushållning; ”Det står i vårt partiprogram, det är vi socialdemokrater stolta över.” Nej, han döljer det. En sak måste vi klargöra: vi vill inte ha mer facklig makt än vi har i Sverige i dag, Olof Palme. Därför behöver vi inte tala om 1990, vi talar om dagsläget. Vi vill alltså inte heller att fonderna redan om tre år skall bli den största ägaren av aktier i Sverige — än mindre att de 1990 skall bli den största aktieägaren i så gott som samtliga större företag. Nu säger Olof Palme att han vill ge klart besked om vad som händer efter 1990. ”På den punkten vill jag ge klart besked.” Jag kände igen ordvalet. Var har jag hört Olof Palme säga det förut? Jo, före valet. Att det skall vara direkta val, kan jag ge besked om, sade Olof Palme då. Samma ordval som förekom i Olof Palmes löfte före valet — Jag kan ge besked om att det skall bli direkta val — förekom i löftet nu om vad som skall hända 1990. För det första vet vi inte hur den socialdemokratiska ledningen ser ut 1990 — det vet ju ingen av oss. För det andra vet vi att LO inte är nöjt i dag och säkert inte heller nöjt 1990. Men vilket enda skäl finns det att lita på Olof Palme i dag, när vi vet att han inte talade sanning för något år sedan, då han talade om direkta val. Vilket enda skäl finns det att lita på statsministerns ord i talarstolen, när han så flagrant brutit vallöftet om att det skulle bli direkta val? Ni socialdemokrater som alla stått upp och instämt i statsministerns ord — nu har ni alla instämt i att på den punkten har ni också givit klart besked till Sveriges folk. På den punkten är inte Olof Palmes löften enbart hans eget; det är ingen personlig fundering eller ett utspel av statsministern i en pressad valrörelse — det är den socialdemokratiska riksdagsgruppen som man och kvinna mangrant givit detta löfte. Skall vi lita på det mera då, Olof Palme? Är det mer värt då än när statsministern i valrörelsen ger ett besked som han senare stryker ett rakt streck över? Nej, jag är orolig. Jag är orolig för att vi i Sverige tvingas föra en debatt mot bakgrund av löften som bryts några månader senare. Nu skall vi föra en debatt om vad som skall hända 1990, anser Olof Palme. Vi nöjer oss inte med det, Olof Palme. Vi vill inte ha fonderna i dag, vi vill inte ha dem i morgon, inte efter 1985 och inte heller efter 1990. Men vad vi framför allt måste klargöra är att Sveriges statsminister så många gånger har kommit med så många löften, att inte heller löftet om 1990 är någonting som vi i dag vill ta emot i pant. Det är många, Olof Palme, det är många socialdemokrater som har vågat ha en annan åsikt i fondfrågan. Däremot skall jag villigt säga att jag knappast tror att jag har träffat en enda partikamrat till mig som har haft någon annan åsikt om dessa fonder än den som jag har. En av de socialdemokrater som har en annan åsikt än den som den socialdemokratiska riksdagsgruppen så mangrant hade i dag är Valter Åman. Valter Åman är ju jämnårig med Gunnar Sträng, en av de män som stod på barrikaderna i början på detta sekel, som arbetade aktivt för rörelsen vid den tid då jag inte var född och Olof Palme låg i vaggan. Denne gamle fackföreningsman har sagt: ”- Lita inte på Olof Palme. I synnerhet inte när han påstår att fonderna är något harmlöst. Palme har visat förr att han inte håller ord.” Beskyll aldrig mig för att ha sagt det, Olof Palme! Betänk att det är en av den egna rörelsens stöttepelare, Olof Palme — förre landshövdingen, förre TCO-chefen, Valter Åman. Stämmer det inte er till eftertanke, alla ni som nu har litat så fullt och instämt så helt?

Herr talman! Olof Palme började sitt anförande med att göra ett stort nummer av den ekonomiska situation som Sverige liksom de flesta andra industrialiserade länder hamnade i under slutet av 1970-talet. Sin vana trogen lägger han skulden på de icke-socialistiska regeringarna. Men han glömmer eller förtiger den kostnadsexplosion 1975-1976 som vi ärvde av den socialdemokratiska regeringen. Olof Palme glömmer eller förtiger att socialdemokraterna under hela oppositionstiden drev en politik som, om den hade genomförts, skulle ha ökat statens upplåning ännu mer — det är ostridigt. Jag skall inte ägna den delen av Olof Palmes inlägg mera tid, utan jag konstaterar att frågan i dag är: Kommer kollektiva löntagarfonder att underlätta eller ens medverka till att Sverige kan få balans i sin samhällsekonomi? Vi som är motståndare till fonderna har en annan uppfattning. Olof Palme fortsatte detta resonemang genom att säga att det är nödvändigt att alla ställer upp för att Sverige skall komma i ekonomisk balans. Det ligger väldigt mycket i det, Olof Palme. Jag har försökt säga det vid många tillfällen. Men det som är — jag höll på att säga — det fantastiska är att samtidigt som landets statsminister anser att det är nödvändigt att alla i samhället medverkar om vi snabbt och effektivt skall kunna komma i ekonomisk balans försöker regeringschefen och regeringen att tvinga på människor och företag ett kollektivt löntagarfondssystem. Man missar ju därmed chansen. Vi är övertygade om att dessa kollektiva löntagarfonder är tvärtemot vad som behövs, om vi skall få landets ekonomi i balans. Jag tycker att det är helt enastående att regeringschefen, samtidigt som han inser att det faktiskt krävs litet av nationell samling, om vi skall klara den ekonomiska krisen men, väljer att pracka på den icke-socialistiska oppositionen, näringslivet och av allt att döma ett folkflertal ett system som man inte vill ha. Olof Palme hänvisar till sakargument från SAF när det gäller sambanden mellan vinst och löneglidning - med anledning av en rapport från LO-kongressen 1976 som jag åberopade. Om detta vill jag säga två saker. För det första: Det är intressant att Olof Palme utnyttjar faktamaterial från SAFisin argumentation. När jag eller andra vid något tillfälle gör det råkar vi ut för bannbullor. Man säger att vi tillåter oss att använda skräckpropaganda, instämmer i skräckpropaganda, osv. För det andra: Finns det egentligen någonting i denna SAF-rapport som motsäger att den viktigaste orsaken till löneglidning är att företagen i en god och snabb konjunktur är på jakt efter kvalificerad arbetskraft. Om det råder knapphet på det området, stiger lönerna av det skälet. Finns det någonting i denna SAF-rapport som motsäger att detta är det fundamentala? Kvar står för det tredje den slutsats i LO-rapporten som jag åberopade. På tal om problemet med höga vinster säger statsministern — och det är jag glad för — att det är nödvändigt att svenskt näringsliv ger goda vinster, om de skall kunna klara den konkurrenssituation som framtiden kommer att bjuda. Han konstaterar också att det inte är rättvist att de vinsterna hamnar bara i kapitalägarnas fickor. Jag instämmer. Därför att vi inom centern har denna inställning, säger vi också att man skall arbeta för att systemet med andel i vinst utvecklas i långt större utsträckning än som sker i dag. Ert system, det ni nu vill tvinga på svenska folket, ger inte den enskilde ett enda öre. Ingen enskild vid något företag får ett öres förmögenhetsökning genom ert system. Men det skulle den enskilde löntagaren få med vårt system. Jag vill helt kort påminna Olof Palme om vad han sade, när han åberopade vad Åsling hade skrivit i sin bok. Han skrev att ”de anställda i ett företag anser sig ha rätt till sin del av den förmögenhetstillväxt som sker i företaget”. Ja, det är därför som vi arbetar för att man skall utveckla detta andel-i-vinst-system. Personlig andel, ja, jobba för det om ni vill ha en bra lösning. Till sist, herr talman! Olof Palme påstod att centern skulle ha blivit så omedgörlig i dessa frågor. Jag har alltsedan Meidnerrapporten sagt ifrån att centern kommer att motarbeta dessa kollektiva löntagarfonder. Vi vill inte ha den samhällsförändring som de innebär.

Herr talman! Jag tycker att Olof Palme skall lämna skeletten i garderoben och andra morbida fantasifoster. Gå i stället ut bland de levande människorna och fråga dem om det är löntagarfonder som de har längtat efter. Det är riktigt, Olof Palme, att vi var med om att utarbeta direktiven till löntagarfondsutredningen. Vi omfattar fortfarande de mål som där diskuterades. Men efter detta utredningsarbete och efter alla andra åtgärder inom den ekonomiska politiken som har genomförts har vi dragit den naturliga slutsatsen att kollektiva löntagarfonder inte behövs för att uppnå dessa mål. I själva verket skulle löntagarfonderna försvåra uppnåendet av målen. Därför bör förslaget avvisas. Så citerar Olof Palme något utdrag ur något tal av någon folkpartiledare. Men Olof Palme minns säkert vad Per Ahlmark sade: ”Meidnerförslaget hör hemma i papperskorgen. Meidnerfonderna skulle innebära en enorm maktkoncentration till en liten grupp människor, och vi säger nej till Meidnerfonderna.

Jag har för mitt partis och för regeringens del gjort klart att vi aldrig kommer att medverka till införandet av ett system, som skulle försvaga marknadsekonomin i stället för att stärka den, ett system som skulle skapa en ny väldig koncentration i nya händer i stället för att bredda ägandet och inflytandet till flera och öka mångfalden.” Herr talman! Svensk socialdemokrati har bundit sig för att genomföra det mest radikala socialistiska förslag som någonsin har presenterats av ett demokratiskt parti i en modern blandekonomi. Jag vill belägga detta med några exempel. I Arbetarrörelsens efterkrigsprogram presenterade svensk socialdemokrati sina, med undantag för löntagarfondsförslagen, hittills mest långtgående socialistiska ambitioner. Där slogs fast att försäkringsväsendet skulle förstatligas, att en omfattande statlig affärsbanksrörelse skulle organiseras, att tomtmarken och beståndet av hyreshus skulle kommunaliseras. Socialiseringslistan rymde ytterligare några nummer, men när listan var avbetad var också programmet genomfört. Samma sak gällde det omfattande förstatligande som labour under Clement Attlees ledning aktualiserade och delvis genomförde 1945-1951. Socialiseringslistan inrymde Bank of England, gas, elektricitet, kol, järn, stål och transportväsendet. Men när dessa förstatliganden var gjorda, kvarstod ändå ca 80 20 av näringslivet i enskild ägo. Ett färskare exempel erbjuder Mitterrands Frankrike. Före valet presenterade Mitterrand en preciserad lista på företag som skulle förstatligas vid en seger för socialisterna. Det gemensamma för dessa socialiseringsprogram och alla som jag känner till, fondförslaget undantaget, är att de utifrån en klart socialistisk grundsyn klargör vilka företag och branscher som man i en eller annan form vill socialisera. Men det är fråga om en punktsocialisering, omfattande men ändå avgränsad. När de utpekade företagen eller branscherna har förstatligats, är förslaget fullbordat. Förslagen rymmer en klar slutpunkt. I detta avseende skiljer löntagarfondsförslaget sig från alla andra socialiseringsprogram. Fondförslaget säger inte att vissa företag och branscher skall socialiseras och att det sedan är slut. Fondförslaget saknar en i förväg given slutpunkt.

Herr talman! Thorbjörn Fälldin gjorde faktiskt ett slags försök att presentera några sakargument i sitt första inlägg. Han sade bl.a. att ”löntagarfondsutredningen konstaterar att investeringarna påverkas negativt av löntagarfonder”. Jag har plockat fram det där, och det visar sig att det faktiskt inte är sant.

Dessutom ägde detta rum i en teoretisk modell, grundad på antaganden om perfekt konkurrens, där företagen och ekonomin befinner sig på något som författaren kallar steady-state-banan, och där något som heter Eulers ekvationer — som jag inte tänker försöka begripa — spelar en central roll sida upp och sida ned. Nu undrar jag: Hur kan Fälldin ta en halv mening ur ett hypotetiskt resonemang, som behandlar ett fondförslag som på avgörande punkter skiljer sig från det vi i dag debatterar, och använda det som argument mot vårt förslag i dag? Han har en enda chans nu att rädda sig, och det är att förklara vad Eulers ekvationer är för någonting. Annars bör han nedlägga den argumentationen. Men det här är intressant, därför att det bevisar vilken enorm argumentnöd som borgerligheten lider av. Till Fälldin vill jag dessutom säga att om han tror att han skall lösa problemet genom enskild vinstdelning, hur skall han då klara de 1,5 miljonerna offentliganställda, alla som är anställda i småföretag, bönderna? Det är ingen lösning av problemet. Är det det enda ni har? Adelsohn är ett mera svårartat fall. Han talade om oliktänkande och vevade upp sig väldigt mycket. Han sade att han inte hade hittat folk som tycker olika. Men den 25 april i år arrangerade moderaterna ett informellt möte med ett femtiotal svenska företagare och näringslivsrepresentanter, varpå Ulf Adelsohn upprepade gånger varnade för varje antydan till kompromiss från företagarnas sida. När någon av de närvarande förespråkade att näringslivet borde komma med ett motförslag och söka kompromissa, attackerade Ulf Adelsohn mycket hårt. Allt som kan tolkas som förhandlingsvilja måste bannlysas, hävdade moderatledaren, och fick stöd av bl.a. SAF-chefen Ljunggren och Bofors verkställande direktör Winberg — han tillverkar kanoner. Nå, de där stackarna fick ju inte säga något. Sedan finns det en fin och snäll man som heter Hans Werthén. Han var länge och väl mycket kompromissvillig. Han deltog i löntagarfondsutredningen med rader av kompromissförslag. Så började det storma .väldigt i SAF-byråkratin mot Hans Werthén. Han utpekades som förrädare. Pressen mot honom blev så kraftig att det hela slutade med att näringslivet fick en annan representant i fondutredningen. Werthén gick till slut — hårt pressad, förmodar jag — ut och förklarade att de som stannade kvar i Sverige när fonderna införts var idioter, varpå han dock tillfogade att han för egen del tänkte stanna kvar. — Det må vara. Men när han kommer utom räckhåll för SAF-byråkratin och talar allvar om sitt eget företag, låter det annorlunda. För någon tid sedan var Hans Werthén i Paris för att introducera Electrolux på den franska börsen. ”Pengarna från löntagarfonderna går till pensionsfonderna, och de behöver mer inkomster. Får de inte pengar den här vägen, måste man troligen öka företagens pensionskostnad till AP fonderna”, säger Werthén enligt Dagens Nyheter, som tillägger att han uppenbarligen tycker det är hugget som stucket varifrån pengarna till AP-fonderna tas. Utom räckhåll för Adelsohn och andra kan de säga ett ord av uppriktighet.

Varje icke-socialistisk person som överväger att acceptera ett sådant erbjudande måste då vara på det klara med att han i så fall kommer att ha förverkat sitt förtroende inom näringslivet och de icke-socialistiska partierna.” Detta är, såvitt jag kan förstå, ett öppet uttalat hot om repressalier, som gränsar till yrkesförbud för dem som samverkar. Herr Bohman skrattar förtjust — han är kanske van vid att verkligheten skall vara sådan — men det är just vad det är fråga om. Den här typen av hot har inte förekommit på något annat håll. Jag vill fråga: Ställer sig Ulf Adelsohn bakom den tankevärld som här finns representerad? Wikström citerade Ahlmark. Det har kommit och gått så många folkpartiledare att det inte är så lätt att hålla reda på dem. Men jag håller mig till en av folkpartiregeringen framlagd proposition, där man säger att ”en stark koncentration av kapitalet får betydande återverkningar på maktförhållandena i näringslivet och ökar svårigheterna att klara ansvarsfulla lönerörelser. Rätt utformade löntagarfonder eller medborgarfonder kan vara en väg att minska konflikten mellan lönsamhetsoch utjämningskraven. Genom att bredda ägandet skulle man lättare kunna få tolerans för en stabilt högre lönsamhet och ett ökat företagssparande, vilket i sin tur stärker marknadsekonomin.” Längre fram sägs: ”Enligt min mening måste man också räkna med att tillskott av riskvilligt kapital från AP-fonden kommer att krävas under de år som nu följer. Mot denna bakgrund anser jag det motiverat att inrätta en femte delfond.” Man skriver vidare: ”Rösträtten för en viss del av de aktier fonden äger i ett företag skulle kunna utövas av lokala fackliga organisationer — — —. Genom att bredda ägandet i näringslivet skulle en sådan femte AP-fond kunna bidra till att öka toleransen för höjd lönsamhet i näringslivet och även på det sättet öka företagens riskkapital. Självfallet måste medlen förvaltas med utgångspunkt i de krav som bör ställas på pensionsmedlens långsiktiga användning.” Detta var alltså inte något förfluget uttalande av någon av alla de folkpartiledare som under dessa år har passerat revy, utan det sades när folkpartiet i regeringsställning skulle samla sig till en proposition till Sveriges riksdag i ämnet. Då framförde man dessa i och för sig kloka synpunkter om att vi måste försöka underlätta stabiliseringspolitiken. Det gör vi, om vi ger löntagarna delaktighet i de förmögenheter och vinster som skapas. Det gör vi, om vi försöker skapa ett slags balans mellan kapitalkraven, lönsamhetskraven och lönekraven. Det gör vi genom att bredda ägandet och minska den privata maktkoncentrationen. Dessa är de ledande tankarna bakom det förslag som nu ligger på riksdagens bord. Det är detta vi vill. Vi vill skapa möjligheter för en utveckling där vi kan ha hög lönsamhet, som löntagarna får delaktighet i, och där löntagarna kan få ett ord med i laget om hur pengarna skall användas. Dessa grundläggande tankegångar förstod folkpartiet 1979, så pass att folkpartiregeringen t.o.m. lade fram en proposition på riksdagens bord. Vid precis samma tid skrev centerpartiets industriminister ett förslag där han sade att löntagarfonderna är nödvändiga för att vi skall klara problemen i Sverige. Varför har ni ändrat er? Har verkligheten ändrats? Nej, sparandet har rasat ned. Maktkoncentrationen har ökat. Det privata aktieägandets andel har gått ned dramatiskt. Spänningen i lönerörelsen och de stabiliseringspoli tiska strävandena finns kvar. Vad som har hänt är att högern tränger på. Våldsamma reklamkampanjer och propagandakampanjer med allt från ballonger till bikinibrudar har rasat över landet, och ni har blivit skrämda. Det är synd. Men ni är alltid välkomna tillbaka. När ljudet från reklamtrummorna har dämpats litet grand, är ni välkomna tillbaka för att resonera förnuftigt. Att Adelsohn skulle kunna förmås att resonera förnuftigt har jag inte stora förhoppningar om.

Herr talman! Jag vill gärna ge statsministern ett erkännande för ett omväxlande språkbruk. I vår senaste debatt talade han om babianhannar, i dag om bikinibrudar. Jag föredrar det senare, så jag tycker att statsministern går i rätt riktning hela tiden. I statsministerns tal står det att jag, partiet och allting annat fullkomligt domineras av SAF. Vi heter för resten inte högern, Olof Palme. Vi bytte namn till moderata samlingspartiet ungefär samtidigt som statsministern tillträdde. Jag har inte kallat Olof Palme för Tage Erlander, men jag bör kanske börja göra det. Ena sekunden dominerar vi SAF. Andra sekunden är det SAF som dominerar oss. I själva verket varken styr jag eller har jag intresse av att styra näringslivets direktörer. Jag tror att Olof Palme och vi alla skall vara tacksamma för att exempelvis Electroluxchefen Hans Werthén när han är utomlands försöker tala så väl om Sverige som det är möjligt. Vi skall vara glada för att han inte lägger fram alla de vansinnigheter denna regering föreslår, för då skulle det vara problem för oss i kontakterna utomlands. Var tacksam för den solidariteten, Olof Palme! Ni talar om att bredda ägandet. Det är fullständigt omöjligt att få en socialdemokrat att förstå, att för oss är breddat ägande det att vanliga människor skall få äga. För er är breddat ägande att ett antal fackliga ledare sitter i styrelser och beslutar om människornas pengar. Det är det som skiljer oss. Låt oss acceptera skillnaden, Olof Palme! Jag tror inte att det går att få en socialist att förstå, att för oss är breddat ägande att människorna själva äger aktier, äger besparingar, äger hus och bostäder m.m., och vi vill stimulera detta. Att Lars Werner skall nå dithän räknar jag inte med. När han skäller på mig tar jag det som ett utpräglat beröm, så fortsätt med det, Lars Werner! Åter till socialdemokratin.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 I dagens anförande säger Olof Palme att vi nu mest kritiserar LO, och förut var det TCO. Ja, det är självklart. Innan Lennart Bodström fick sin upphöjelse under kristallkronorna i Arvfurstens palats, där han berett sitt parti sådan stor glädje, var han ju ordförande i TCO. Och han har fått belöningen för sin idoga kamp att emot en kompakt medlemsmajoritet i TCO driva fondfrågan. Men när han väl lyfts ini Arvfurstens palats har ni ju inte längre stöd av tjänstemannarörelsen. Det finns ett tjänstemannaförbund som stöder er i dag, Statstjänstemannaförbundet, medan alla andra är endera kritiska eller neutrala. Handelstjänstemannaförbundet skriver med adress till föredragande statsrådet att man beklagar att man i departementet inte givits möjlighet att behandla detta demokratiska ämne i demokratisk ordning. Så bråttom har ni haft hela tiden. Ett av era främsta argument har varit att vi skall få lugn och ro på arbetsmarknaden och att löntagarna nu skall få sin del. I dag hörde jag att de strejkar på LKAB. Varför gör de det? Riksdagen är ju i full färd med att besluta om införandet av löntagarfonder. Nu skall jobbarna på LKAB få inflytande och delägarskap — varför strejkar de? Tillåt mig uttrycka den förmodan till den socialistiska hälften av denna kammare, att det är för att de sannolikt vill ha en del av vinsten, att de själva vill ha litet betalt, att de inte anser att de summor som LKAB skall avstå till fonderna är särskilt intressanta för dem själva. Föreställ er för en kort stund hur dessa människor tänker, hur de reagerar och vad det beror på att de strejkar, trots att de nu skall få denna fantastiska undermedicin, dvs. fonderna! Men vinstdelning är ju en otänkbarhet för er. Ni kan aldrig tänka er att man skall få del av den vinst man jobbar ihop. Nej, kollektivt och fackligt skall det beslutas. Detta är min sista replik i denna debatt, och jag förväntar mig inte att statsministern i all älskvärdhet bara kommer att vara vänlig när han har sista ordet. Jag vill trots detta önska statsministern en God Jul. Jag vill göra det med en hälsning från en av dagens skribenter i Dagens Nyheter, ett socialdemokratiskt kommunalråd och förutvarande landstingsman.

Ni kanske skulle fundera över detta, över att 75 000 människor vandrar på våra gator, över att motståndet är så starkt som det är, för en gångs skull fundera över om det inte kan vara så att det ligger en hel del i vad motståndarna tänker. Kanske skulle det, Olof Palme, vara det bästa statsministern kunde ge i nyårslöfte nästa år, att fundera över om inte motståndarna faktiskt kan ha rätt.

Herr talman! Beträffande den expertrapport från löntagarfondsutredningen som jag åberopade säger Olof Palme att jag skulle behöva förklara Eulers ekvation — eller vad det nu var för någonting — för att över huvud taget klara mig i den här debatten. Nej, inte alls, Olof Palme! Fortsätt och läs i rapporten, och stanna inte upp inför de där konstigheterna! Men egentligen behöver man inga ”ekvatörer” i de här sammanhangen, utan man kan klara sig med en portion sunt förnuft. Det är nämligen ganska självklart, att om man drar miljoner, ja, t.o.m. miljarder kronor ur investeringsvilliga företag och lägger ut dem på börsen, blir huvudresultatet enbart att börskurserna stiger. Nettoresultatet blir — det är min övertygelse — minskade investeringar. Detta hänger enligt min mening direkt samman med det resonemang ni för om tryggade pensioner. Vi har inte fått något svar på frågan om varför regeringen inte går raka vägen och tar ut en begränsad avgift för att trygga pensionerna i stället för en mångdubbelt högre avgift för att införa löntagarfonder. Man vill ta pengar från löntagare och företagare för att genomföra ett kollektivt övertagande av näringslivet. Att det finns sådana signaler har framför allt den fackliga rörelsens företrädare, t.ex. LO:s företrädare, aldrig stuckit under stol med — det har Olof Palme inte kunnat bestrida. Vi har heller inte fått något besked om varför socialdemokraterna kastade löftet om direkta val över bord. Det tar jag som en bekräftelse på att det jag kommit fram till är det enda som kan gälla, nämligen att socialdemokraterna inte vågar sig på det, för då blir det en grundlagsfråga. Då blir det en huvudfråga i nästa val, och då skulle socialdemokraterna aldrig få en möjlighet att införa de kollektiva löntagarfonderna. I den här frågan vill socialdemokraterna inte ta en direkt uppgörelse med svenska folket i en valrörelse — ni har aldrig drivit frågan offensivt i någon valrörelse tidigare. Här har tagits upp diskussioner om vad som har sagts under den tid löntagarfondsutredningen arbetade. Det man kan konstatera — och det är klart belagt vid det här laget — är att det under hela den långa tid som utredningen arbetade inte fanns något som helst intresse från socialdemokraternas sida att släppa tanken på kollektiva löntagarfonder, att släppa tanken på att överföra betydande delar av svenskt näringsliv i allmän ägo. Undra då på att resultatet blir som det blir: Ni står där alldeles ensamma! De enda ni har med er är kommunisterna, som inte gör någon hemlighet av utan frimodigt berömmer sig av att de vill åstadkomma ett socialistiskt samhälle. Det kan inte vara någon överraskning för Olof Palme eller för någon annan att jag på centerns vägnar vid vår riksstämma 1976 och i valrörelserna 1979 och 1982 har gett besked av samma karaktär som jag ger här i dag: Vi är motståndare till kollektiva löntagarfonder. Olof Palme sätter upp ett förvånat ansikte när jag instämmer i vad Ulf Adelsohn har sagt i denna fråga. Är det verkligen så att landets regeringschef ännu i denna dag inte har fattat att han i den här frågan har en fullständigt enhällig icke-socialistisk opposition emot sig?

Regeringschefen borde ha insett denna enighet tidigare och valt att lägga fondförslaget åt sidan och i stället satsat på att försöka ena nationen i den viktiga kampen mot arbetslösheten, mot budgetunderskott och för en ordnad ekonomi. Tyvärr har regeringschefen missat den möjligheten i svensk politik.

Herr talman! Olof Palme är så underhållande när han läser ur gamla propositioner och tidningslägg att han borde kunna få jobbet som vikarie för riksrondsredaktören i Örebro. Citatet ur en proposition 1979 handlade ju om ”rätt utformade” fonder. Jag tycker att Olof Palme borde fundera ett ögonblick över vad det kan betyda. ”Rätt utformning” 1979 lika väl som 1983 är att låta den enskilde spararen äga sitt sparande. Vad är det för fel på den tanken? Det system som folkpartiet alltid har förordat har byggt på många fonder med olika ägare som konkurrerar med varandra om sparandet, vidare att de enskilda äger andelarna, dvs. sitt sparande, och bestämmer i vilka fonder de skall placeras, och slutligen att de enskilda får ta ut sitt sparande efter en spärrtid. Nu har både finansministern och statsministern uppehållit sig väldigt mycket vid det som har varit. Jag förstår att socialdemokraterna helst vill uppehålla sig vid det förflutna. Framtiden med kollektiva löntagarfonder ter sig ganska avskräckande. Men det är väl ändå, herr talman, om framtiden vi borde diskutera i dag. Fonderna kan ju inte vara avsedda att lösa gårdagens problem. Av den diskussion som både Kjell-Olof Feldt och Olof Palme refererat till vid flera tillfällen har folkpartiet dragit några slutsatser. Den viktigaste av dessa är att kollektiva löntagarfonder av den modell som socialdemokraterna pläderar för inte uppfyller de önskade målen och syftena. De kollektiva fonderna är skadliga. Marknadsekonomin kan man inte upprätthålla genom väl valda ord här i kammaren. Marknadsekonomin förutsätter att de beslut om åtgärder som fattas inte betyder så stora offentliga ingrepp när det gäller prisbildning och investeringar, att det decentraliserade beslutsfattandet hos enskilda företag och konsumenter förstörs. Men det är tyvärr vad som kommer att hända, om de kollektiva fonderna införs. De leder till socialism. Och självfallet säger vi nej till det. Den framtid som socialdemokraterna inte vill diskutera kan man ändå läsa om i LO:s och socialdemokraternas kongressbeslut från 1981. Om man läser vad som står i de besluten, finner man att det handlar om långtgående systemförändringar. LO och socialdemokratin har mycket långtgående avsikter med fonderna. Jag försökte påvisa i mitt första anförande att det enda hållbara motivet för att införa fonderna är att ta över makten över produktionsmedlen, en överföring av det enskilda ägandet till kollektiva fonder. Finns det någon som verkligen tror att socialdemokraterna skulle avveckla eller frysa fondsystemet 1990? Jag gör det inte. Naturligtvis kommer LO att fortsätta att driva på. Detta är bara första steget, har både Stig Malm och Harry Fjällström förklarat. Socialdemokraterna säger motsatsen. Men socialdemokraternas löften är som såpbubblor — de skimrar vackert när man ser på dem, men de blir en våt fläck vid beröring. Till sist, herr talman, för att ändå ett ögonblick blicka bakåt: Är det någon som tror att Tage Erlander, Gunnar Sträng och Arne Geijer skulle ha gått i bräschen för kollektiva löntagarfonder? Men nu går Olof Palme, Kjell-Olof Feldt och Stig Malm i täten. Jag vill till sist önska de kollektiva löntagarfondernas tre musketörer en God Jul.

Herr talman! Om Adelsohn kan hålla sig vaken i tio minuter till, får han höra ett sanningens ord på vägen. Det var i och för sig ganska skrämmande att Adelsohn inte svarade på den enda fråga som jag ställde till honom: om han tog avstånd från det öppna hotet om repressalier mot dem inom näringslivet som medverkar i fondstyrelserna. Den nämnda personen lär t.o.m. vara redaktör för moderaternas ideologiska tidskrift, och i så fall är det ju utomordentligt beklämmande. Den socialdemokrat Adelsohn citerade sitter med i 4 oktober-kommittén och satt bildligt talat i knäet på herr Randholm när de uppvaktade mig. Så det är inte precis fråga om något sanningsvittne när det gäller hur det står till i partiet. Ni lever på att citera socialdemokrater som av olika anledningar inte kan vara närvarande, tills ni råkar citera en livs levande, här närvarande vital socialdemokrat. Då spricker bubblan, precis som Wikström här försökte illustrera. Beträffande direkta val vill jag säga att man enligt partikongressen i ett övergångsskede skall ha indirekta val. Man kan mycket väl tänka sig att därefter övergå till direkta val. I den debatt som vi haft frågade vi oss ett tag huruvida det skall vara löntagarna eller medborgarna som skall delta i valet och var valkorporationen kommer in. När vi lade fram ett så pass begränsat förslag som det här finns det skäl att vidga frågeställningen till att gälla pensionssystemet som helhet. Det sade jag i somras — så mycket är riktigt. Det är alltså sanningslöst när herr Adelsohn säger att det inte står ett ord om det i propositionen. ”Mot bakgrund av de tankar som bär upp det förslag som jag nu presenterar finns det starka skäl att utse ledamöterna i fondernas styrande organ genom direkta val. I så fall borde ett direktvalssystem omfatta även allmänna pensionsfondens nuvarande fyra styrelser. — — — Jag anser att det bör uppdras åt en särskild utredning att överväga den nu behandlade frågan.” Skynda gärna på det jobbet! Till Ulf Adelsohn vill jag säga: När han skall uttrycka sina preferenser för bikinibrudar — det finns uppenbarligen sådana både på Hawaii och i Rio de Janeiro, det är bevisat, däremot inte att det finns apor av olika kön — då kan han ha ett och annat att säga. Men i övrigt är det litet omskakande att ta del av den utomordentligt ytliga samhällssyn, bestående huvudsakligen av en rad fraser uppradade efter varandra och utan spår av konkret innehåll, som vi har fått höra från moderaterna i dag. Det är litet skrämmande. Där finns bara en falsk hänsyn till löntagaranspråk på del i vinst. När ni angriper de fackliga organisationerna är det naturligtvis medlemmarna ni är ute efter. En normal LO-medlem skulle förlora kanske 4 000 kr. på det förslag från moderaterna som avslogs i debatten häromdagen. När ni säger att arbetarna skall få frihet genom att rösta på moderaterna, är det en för dem utomordentligt dyrbar frihet. Det kostar direkt 4 000 kr. i minskad nettoinkomst, och det blir de inte friare av. Det är den gamla tanken att de rika arbetar mer om de får det bättre och de fattiga arbetar mer om de får det sämre. Det är den gamla konservativa visdomen. Om Ulf Adelsohn borde ägna julhelgen åt någonting, är det åt att fundera över vad svensk konservatism är för. Hittills har vi bara fått veta vad konservatismen är emot, på samma sätt som ni varit emot alla reformer som fört det svenska samhället framåt, alltifrån rösträtt, arbetstid, semester, pensioner och sociala rättigheter. Jag skall gärna säga till herr Adelsohn att jag känner en utomordentligt stor stolthet över att vara demokratisk socialist och stå för den varma människosyn och den uppfattning om behovet av människors sammanhållning och gemenskap och om behovet av solidaritet för att klara sig i livets olika skiften som socialismen representerar för mig. Det är den mest humana samhällssyn jag känner till, och den står för mig i bjärt kontrast till det alltmer krassa klasstänkande, den alltmer öppna strävan mot ett samhälle med ökade sociala klyftor och stor arbetslöshet som kännetecknar konservatismen. Ni har sannerligen ingenting att vara stolta över, och därför flyr ni till fraser och tomt prat. Till Jan-Erik Wikström och Thorbjörn Fälldin, som ändå gjort något slags försök: Ni talade litet grand om det förflutna, för ni har ju haft ett förflutet i den här frågan som var ganska anständigt — tills ni hamnade i moderaternas och arbetsgivarnas garn — och då ni ställde upp för alla grundtankar i löntagarfondsförslaget. Men nu vågar ni inte längre. På sätt och vis var det litet patetiskt att höra Thorbjörn Fälldin säga: Nu måste vi samla nationen för att kämpa mot de ekonomiska svårigheterna. De svårigheterna är ju till väsentlig del en följd av sex års misslyckad borgerlig politik. Ni hade chansen att fullfölja alla era löften om sänkta skatter, högre materiell standard, högre sysselsättning och minskad maktkoncentration. Men därav blev intet. Ni efterlämnade ett samhälle med en gigantisk skuldsättning gentemot utlandet, med ett gigantiskt budgetunderskott, med växande arbetslöshet, sjunkande produktion och hög inflation. Det var det Sverige som socialdemokratin övertog i oktober 1982. Vi är på väg att med stora ansträngningar försöka rätta till detta och försöka få fart på Sverige igen. För att göra det behöver vi, enligt vår mening, löntagarfonderna. Men vi är inga fanatiker, så vi sade: Vi sträcker ut handen. Låt höra era synpunkter, så kanske vi kan mötas på halva vägen! Ni har ändå tänkt så mycket på denna fråga tidigare och haft kloka synpunkter. Kom oss till mötes, sade vi. Vi kan resonera om vårt förslag i alla dess olika delar. Men ni slamrade med dörrarna och sade: Vi kan inte diskutera med er. I dag säger Fälldin att förutsättningen för att samla nationen är att vi lägger alla våra tankar åt sidan. Då har man också sagt att man icke vill ha samförstånd, man vill ha strid. Man vill icke mötas på vägen, vilket varje sund kompromiss är byggd på och som varje samförstånd måste bygga på. Man måste, därtill jagad av moderater och en alltmer militant Arbetsgivareförening, söka strid. Jag beklagar detta, för vi behåller målsättningen att vi skall lyfta det här landet ur den ekonomiska krisen. Sverige skall klara sysselsättningen, konkurrenskraften och framtidsbygget för att återigen bli ett land som betalar för sig. Efter alla de underskott och skulder som ni har dragit på oss vill vi kunna säga att detta är ett land som klarar sin ekonomi genom människors arbete och strävan för framtiden. Då hade det varit bättre om vi hade kunnat mötas, vilket vi var beredda till, för att klara också löntagarfonderna med en bred majoritet. Men ni ville inte. Ni ville striden. Ni drevs och jagades av dem som icke vill se sina maktpositioner rubbade en millimeter. De som icke tolererar att den privata makten på något sätt naggas i kanten jagade er ut i striden.

Herr talman!

Så har dock inte blivit fallet, vilket med all önskvärd tydlighet visar hur svagt fondtanken är förankrad hos svenska folket. Facket och socialdemokraterna, som annars älskar att demonstrera, är nu förunderligt passiva. För några veckor sedan kunde man i en bruksort i Mellansverige samla ihop 400 demonstranter som per buss tog sig till Stockholm för att protestera mot de föreslagna skatteskalorna. En smärre justering av inkomstskatteskalorna är tydligen avsevärt viktigare än ett instämmande i ett historiskt maktövertagande i näringslivet. Jag övergår nu till att tala om de frågor i fondpropositionen som berör skatteutskottet. Den vinstdelningsskatt som till stor del skall finansiera reformen är behäftat med flera mycket allvarliga fel. För det första: Vi får nu en progressiv bolagsskatt, något som går stick i stäv mot strävandena till en enkel och neutral företagsbeskattning. Detta förslag till vinstdelningsskatt är inte konkurrensneutralt mellan olika företagstyper. Exempelvis gynnas industriföretag med stora dyra inventarier på bekostnad av företag med omfattande byggnader och markanläggningar. Investmentbolagen, som fullt riktigt slapp den tillfälliga skatten på utdelningar innevarande år, har ologiskt nog inte nu undantagits från vinstdelningsskatten. Trots att skatteutskottets majoritet är väl medveten om att dessa företag varken kan utnyttja koncernbidrag eller investeringsfonder, varjämte inflationsjustering får göras för byggnader men inte för investmentbolagets aktier, har man varit totalt kallsinnig till att nu undanta dessa investmentbolag från vinstdelningsskatten. Över huvud har man i propositionen inte på något sätt ens försökt kartlägga följderna av en progressiv bolagsskatt. För det andra: Sättet att beräkna vinstdelningsskatten är utomordentligt komplicerat i och med att den nominella vinsten skall räknas om till ett s.k. realt resultat, dvs. ett resultat utan hänsyn till inflationseffekterna under det berörda bokföringsåret. En mängd företag som visserligen inte kommer att behöva betala någon vinstdelningsskatt måste likväl ägna tid, kraft och kostnader till att visa berörda myndigheter att någon sådan skatt inte skall betalas. Redan nu hårt ansträngda konsultoch revisionsföretag kommer att bli överlupna av arbete, allra helst som man som bokslutsdag numera får välja en av endast fyra möjliga under året. När man nu allmänt är ense om det nödvändiga i att förenkla vårt hopplöst komplicerade skattesystem, går socialisterna tvärtemot dessa strävanden och föreslår en lagstiftning som, förutom att vara ytterst krånglig för berörda företag, även blir synnerligen besvärlig från kontrollsynpunkt. För det tredje: Vinstdelningsskatten kommer att minska kommunernas och landstingens skatteunderlag, vilket knappast är ägnat att underlätta livet för redan nu hårt skattetyngda kommuninvånare runt om i vårt land. För det fjärde: Det har sagts av dem som vill ha dessa fonder att de behövs för att dämpa lönekraven i kommande avtalsrörelser. Av de utgångsbud som hittills lagts fram blir det ingalunda så. Just nu strejkar 900 gruvarbetare i Malmberget för högre löner, och fondlöftet förefaller sannerligen inte inverka dämpande på deras lönekrav. LO har sedan socialdemokraterna kom till makten för drygt ett år sedan fått igenom sina ekonomiska krav på löpande band. Som bevis härför kan jag ange följande: LO ville ha ändring i skatteskalorna förra hösten — och fick det. LO ville ha skattefrihet för fackföreningsavgifter — och fick det till en kostnad av 1 200 milj.kr. LO ville ha skattefrihet för stipendier — och fick det. LO ville för några veckor sedan ha en ny ändring av skatteskalorna — och fick det också. LO ville ha fördelaktigare skattevillkor för byggnadsoch anläggningsarbetare — och fick det. Så sent som i går beslöt riksdagsmajoriteten detta. LO vill ha kollektiva fackföreningsfonder — och får nu uppenbarligen också detta, med hjälp av kommunisterna. Man kan onekligen fråga sig om Sverige styrs från kanslihuset eller från LO-borgen på Norra Bantorget. För det femte: Den formella handläggningen av propositionen har inte varit tillfredsställande, eftersom de organisationer som har haft tillfälle att yttra sig om fondförslaget, inte fått tillfälle att yttra sig på en och samma gång över de tre olika utredningsförslag som ligger till grund för propositionen. Dessutom har remisstiden varit skandalöst kort för ett så genomgripande förslag. För det sjätte: Numera talar även socialdemokraterna sig varma för en väl fungerande aktiemarknad, det är en garanti och en förutsättning för den nödvändiga försörjningen med riskvilligt kapital till näringslivet. Trots det fagra talet om detta och trots betydelsen av enskilt sparande har socialdemokraterna på alla sätt försämrat villkoren för det enskilda aktiesparandet. Man har slopat skattelättnaden på aktieutdelningar, man har skärpt realisationsvinstbeskattningen vid aktieförsäljningar, och man har infört en omsättningsskatt på aktiehandeln. Skattefördelarna vid aktiefondssparandet upphör, och man har höjt förmögenhetsskatten, vartill nu alltså kommer en vinstdelningsskatt, som ytterligare kommer att minska människors intresse att spara i aktier. För företagen betyder vinstskatten att medel som skulle användas till investeringar i stället måste betalas i skatt. Visserligen är skatten avdragsgill vid deklarationen, men först året efter det att den betalats in. För många företag kommer detta att innebära en påfrestning på likviditeten. Vid sidan av skattefrågorna vill jag ta upp ett problem som egendomligt nog inte berörts så mycket i fonddebatten, och det är pressens frihet. Vad är det som hindrar att fonderna går och köper in sig i exempelvis Dagens Nyheter, för att nu ta ett börsnoterat företag i den branschen. Därmed får man ganska snart ett dominerande inflytande över Sveriges största morgontidning och över den största kvällstidningen, Expressen. För betydligt mindre än 100 milj.kr. av de två, kanske fyra miljarder som årligen skall tillföras fonderna kan fonderna köpa 15 26 av Dagens Nyheter och därmed få ett dominerande inflytande — mer behövs nämligen inte. Ej börsnoterade tidningsföretag kan köpas upp utanför börsen. Med så mycket pengar på fickan torde det inte vara så svårt, om man verkligen vill. Självfallet borde tidningsföretagen i pressfrihetens namn undantagits i fondlagstiftningen, men så är inte fallet. Naturligtvis är det inte så egendomligt att en stor majoritet av svenska folket är motståndare till de kollektiva fackföreningsfonderna. Den enskilde har naturligtvis frågat sig vilket som är fördelaktigast för honom eller henne, ett frivilligt, skattefördelaktigt enskilt sparande i aktiesparfonder alternativt i det företag där man arbetar eller ett kollektivt, tvångsmässigt system där den enskilde inte kommer att ha ett dugg att säga till om, utan där makten kommer att innehas av fackbossarna, vilkas förmåga att leda företag hittills visat utomordentligt stora brister. Socialdemokraterna har helt underkänt den enskilda människans förmåga att begripa sitt eget bästa. Fonderna kommer nu att införas, därför att kommunisterna välvilligt ställer upp som stödtrupp, men troligen, och förhoppningsvis, hinner dessa fonder aldrig fylla två år. Hade vi i dag haft hemlig omröstning om fonderna, tror jag knappast att de införts.

Herr talman! Löntagarfondsfrågan har kommit att stå i centrum för den politiska debatten under en lång följd av år. Det har funnits gott om tid till analys och eftertanke. Trots detta har den socialdemokratiska regeringen valt att hafsigt och snabbt lägga fram sitt förslag. Förslaget har inte beretts på sedvanligt sätt. Det bygger på tre olika promemorior som remissbehandlats var för sig, och det har således inte varit möjligt för remissinstanserna att ta ställning till ett komplett förslag. Den eventuella beredning som ägt rum i regeringskansliet har varit ytterst bristfällig. Det är betecknande att lagrådsremissen avgavs från regeringen, innan ens alla remissvar kommit regeringen till handa. Det visar på ett nästan övertydligt sätt att remissbehandlingen endast var ett spel för galleriet. Löntagarfonderna skall genomföras och detta oavsett vilka formella och materiella brister förslaget än är behäftat med. Det synes vara regeringens uppfattning. De kritiska remissinstanserna, som är många till antalet, har helt enkelt viftats bort. På samma sätt har den socialdemokratiska majoriteten i skatteutskottet agerat. Ett stort antal organisationer och företag har i till utskottet inkommna skrivelser och i samband med uppvaktningar framfört starkt kritiska synpunkter på propositionen. Olika ändringar i vinstdelningssystemet har föreslagits. Beskedet från utskottsmajoriteten har på alla punkter blivit avvisande. Det är signifikativt för den provisoriska inriktning som utformningen av skattepolitiken har fått sedan regeringsskiftet att man också här föreslår en översyn sedan förslaget väl trätt i kraft. Detta har gjorts av utskottsmajoriteten också när det gällde reavinstbeskattningen av bostadsrätter för att ta ett exempel. Majoriteten anför följande: ”Enligt utskottets uppfattning är det för tidigt att nu bedöma hur reglerna i detalj kommer att slå för olika branscher och hur de kommer att påverka konkurrenssituationer mellan olika företag.” Man säger ”för tidigt”! Vinstdelningslagen skall ju träda i kraft om endast några få dagar. Det är väl snarare för sent. Regeringen lägger väl inte fram förslag utan att veta vilken effekt förslaget får om det genomförs. Med den nonchalans och det ointresse som den socialdemokratiska majoriteten här i riksdagen behandlat de kritiska synpunkter som framkommit är ju egentligen hela denna debatt ganska onödig. T. o. m. riksdagen har sedan regeringsskiftet blivit till en expeditionsinstans för LO-ledningens beslut. Trots detta är det viktigt att vi för våra uppdragsgivare än en gång redovisar effekterna av fondförslaget. Centern är kategorisk motståndare till löntagarfonderna. Detta torde vid det här laget vara klart för alla och envar. Det har också redovisats klart och entydigt tidigare i dag. Jag skall därför närmast uppehålla mig vid de delar av förslaget som är av skatterättslig natur. Det finns enligt min uppfattning skäl för att granska förslaget från denna utgångspunkt, fastän vi från centern skulle ha avvisat löntagarfonderna även om förslaget varit bättre rent skattetekniskt. Jag skall göra detta från följande utgångspunkter: 1. Förslaget är komplicerat. Det begränsar de framgångsrika företagen och är inte konkurrensneutralt. 2. Förslaget medger ingen förlustutjämning och hämmar det produktiva sparandet. 3. Regeringen har valt en utomordentligt komplicerad modell för sin brandskattning av företagen. 4. Vinstdelningsskatten skall fastställas i tre olika steg, av vilka ett innebär att det nominella resultatet skall räknas om till ett s.k. realt resultat. För att få fram detta måste ett mot årets inflation svarande avdrag på bl.a. lager, byggnader, inventarier och monetära tillgångar samt ett tillägg för årets inflationseffekter på ingående skulder göras. Detta beräkningssystem, som helt strider mot nuvarande regler, vilka ju skall tillämpas parallellt med de nya, kommer att leda till ett helt orimligt merarbete för såväl berörda företag som taxeringsmyndigheter. Beräkningarna måste göras också av företag som inte behöver betala någon vinstdelningsskatt, eftersom de måste visa att så är fallet. Det kommer att bli en betydande arbetsbelastning för företagen och skapa en lysande framtid för revisorer och redovisningskonsulenter. Detta förhållande strider också mot syftet att förenkla skatteadministrationen, vilket bl.a. har kommit till uttryck i tilläggsdirektiven till de offentliga utredningarna. I dessa betonas nödvändigheten av att bestämmelser och administrativa rutiner på skatteområdet inte utvecklas i en från kontrollsynpunkt komplicerad riktning. Vinstdelningsskatten, i kombination med en bibehållen företagsbeskattning, innebär en progressiv beskattning av bolagsvinster. Denna skatt kommer att på ett mycket olyckligt sätt begränsa utvecklingsförmågan hos de framgångsrika företagen. Deras likviditet försämras och skatterna får en negativ inverkan på deras internationella konkurrensförmåga. Detta leder i sin tur till minskade investeringar både direkt genom att de ekonomiska förutsättningarna begränsas och indirekt genom att bedömningarna om framtidsutvecklingen blir negativa. Skatten har också en bristande neutralitet både mellan olika företagsformer och mellan olika företag inom en och samma företagsform. Skatten kommer med särskild skada att drabba företag med goda utvecklingsmöjligheter. Företag med ett stort inslag av byggnader och markanläggningar i balansräkningen kommer — särskilt i samband med investeringar — att drabbas hårt, jämfört med företag med stora inventarietillgångar. Också ett företag som inte visar någon vinst i vanlig bemärkelse kan genom den ålagda beräkningsmetoden bli skyldigt att betala vinstdelningsskatt. I skatteutskottets yttrande anförs beträffande kritiken mot att förslaget behandlar företagen olika: ”Enligt vad utskottet erfarit föranleds skillnaderna i beräkningssättet för inflationsavdraget mellan å ena sidan byggnader och å andra sidan inventarier m.m. av främst tekniska skäl. Avsikten är emellertid att resultatet på sikt skall bli likvärdigt.” Vad menar socialdemokraterna med detta yttrande? Är det ett erkännande att fonderna inte är avsedda att bli något kort mellanspel utan skall finnas kvar även på en obestämbar ”sikt”? Med den föreslagna vinstdelningsmodellen kommer företag som har en ojämn vinstutveckling att drabbas extra hårt. Detta kan gälla branscher som är särskilt konjunkturkänsliga. Dessa företag får nämligen ingen möjlighet att utjämna mellan goda och dåliga år. De har visserligen de traditionella vinstutjämningsreglerna till sitt förfogande, men bl.a. genom de häromdagen genomförda begränsningarna av lagernedskrivningen inskränks dessa möjligheter. Jag vill avsluta med några principiella synpunkter på företagens försörjning med riskvilligt kapital. Regeringen har sedan regeringsskiftet vidtagit en rad åtgärder som missgynnat det riskvilliga sparandet. Jag tänker på försämringen av stimulanserna till skattefondssparandet och nu ett fullständigt borttagande av denna sparform. Jag tänker på borttagandet av skattereduktionen på aktieutdelningar och införandet av omsättningsskatten på aktieförsäljningar. Jag tänker också på höjningarna av förmögenhetsskatten. Alla dessa åtgärder har ansetts vara fördelningspolitiskt motiverade, men det är klart att de får skadliga effekter. De hämmar sparviljan, och risken är stor att det blir andra, mindre produktiva investeringar som företas eller rent av en ökning av konsumtionen, särskilt av importberoende varor och tjänster. Detta gynnar inte de sämst ställda. Det innebär heller ingen utjämning mellan höginkomsttagare och låginkomsttagare. Det medför endast en ytterligare snedvridning av skatternas effekter till förfång för alla i det svenska samhället. Fonderna innebär ett ytterligare steg på denna väg bort från individuellt och frivilligt sparande till kollektivism och ofrihet. Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till reservationerna 1,2,5 och 6.

Herr talman! Med ett ekonomiskt system byggt på marknadsekonomins principer och med ett massivt inslag av fri företagsamhet har vi i Sverige nått den absoluta toppen i världen då det gäller levnadsstandard. Dagens debatt gäller om vi skall gå vidare på denna väg, som visat sig så framgångsrik, eller om vi skall ge oss in på osäkra experiment med vårt ekonomiska system. Inte i något land i världen har man hittills kunnat visa några positiva resultat med det system som socialdemokrater och kommunister nu är beredda att driva igenom. Socialdemokraterna anser sig ha fått svenska folkets mandat att införa kollektiva löntagarfonder. Herr talman! Samma dag som inemot 100 000 människor samlades utanför detta hus för att ge sitt motstånd mot löntagarfonderna till känna, förklarade statsministern demonstrativt att det är här inne som folkviljan kommer till uttryck. Denna maktdemonstration kanske tillfredsställde statsministern, men mig gjorde den ytterligt nedstämd. När jag efter invigningsceremonien begav mig ut i folkhavet här utanför, ringde statsministerns ord i mina öron. Hela denna otroliga manifestation, var den inte något uttryck för folkviljan? Svaret är självklart: Naturligtvis var den det! Man ser det man vill se har någon klok människa sagt, och det ligger mycket i detta. Många människor bär skygglappar och ser inte det som händer runt omkring dem. Att göra skygglappar av parlamentets väggar är inget nytt i historien. Statsminister Palme är varken den förste eller den siste som gjort det. Men historien visar också att sådana skygglappar till sist blir tunga att bära. Herr talman! Representanterna för fondmotståndet har försökt komma in i synfältet, innanför de skygglappar som dessa väggar tydligen utgör för en del. Hit har man med statsbudshjälp fraktat upprop med långt över en halv miljon namnunderskrifter mot fonderna. Är inte det ett uttryck för folkviljan? Även vid skatteutskottets behandling av löntagarfondsfrågan har representanter för folkviljan sökt ta sig innanför skalet. In i förstakammarsalen vandrade för några veckor sedan en lång rad av organisationer. Ingen organisation i den långa raden ville ha några kollektiva löntagarfonder, med undantag av LO. Skatteutskottet har behandlat löntagarfondsförslaget främst på en punkt. Det gäller förslaget till vinstdelning. Vid uppvaktning inför utskottet har representanter för hotelloch restaurangbranschen påpekat de mycket negativa verkningar som förslaget om vinstdelning kommer att ha för branschen om det genomförs i nuvarande skick. För de företag som nyetablerats eller utvidgat sin verksamhet genom att bygga till sina fastigheter kommer förslaget att slå mycket hårt. I vissa fall kan det bli tal om vinstdelningsavgifter som berövar företaget hela dess transaktionskapital, trots att det inte gör några vinster alls. I ett läge där Sverige, genom de devalveringar som genomförts av de borgerliga regeringarna och den kraftiga devalvering som gjordes av den nuvarande regeringen, för första gången på många år fått möjligheter att konkurrera på turismens område, är detta mycket olyckligt. Det försämrar på ett avgörande sätt Sveriges förmåga att vända sin negativa behållning på turismens område, och det försämrar bytesbalansen som helhet. Det finns stor anledning att påpeka att det faktiskt inte bara är hotelloch restaurangbranschen som berörs på detta mycket negativa sätt. Även industrin kan nämligen komma i ett liknande läge. Detta inträffar om ett företag gjort betydande investeringar i byggnader som inte samtidigt åtföljs av investeringar i inventarier. Krav på stora vinstdelningsavgifter kan därvid uppstå utan att företaget i fråga gjort motsvarande vinster. Detta är naturligtvis mycket allvarligt. Det kan på ett avgörande sätt försvåra utbyggnaden för svenska företag. I min egen hemkommun finns ett företag som under många år kämpat hårt mot en vikande lönsamhet. Under en lång följd av år har verksamheten gått med förlust. För första gången på flera år vänder man nu resultatet till en mindre vinst. Företaget har även för 1984 års budget beräknat en årsvinst på 4 miljoner. Med det socialdemokratiska förslaget kommer detta företag, som kämpat för sin existens i många år, att tvingas betala en vinstdelningsskatt på 870 000 kr. Jag tycker att det exemplet talar för sig självt. I samband med att vi här i riksdagen i förra veckan behandlade förslaget om sänkt bolagsskatt kopplat till minskad avskrivningsrätt på lager sade jag i debatten att vi ser positivt på en ökad rörlighet för kapitalet. Detta innebär naturligtvis inte att vi ser positivt på den ökade rörlighet som blir följden Regeringens olika förslag har inte precis bäddat för en gynnsam avkastning. De olika försämringar som socialdemokraterna med kommunisternas benägna hjälp drivit igenom den senaste tiden tyder på att regeringen tycks göra den bedömningen, att den utveckling som hittills har varit rådande på aktiemarknaden kommer att bestå framöver. Så kommer det inte att bli. Herr talman! Finansministern visade ett förvånansvärt intresse för folkpartiets arbete att finna ett vettigt system för hur löntagarna skall få en rimlig del av företagens kapitaltillväxt. Kjell-Olof Feldts anförande formade sig nästan till en lovsång till folkpartiets insatser i denna fråga. Till det vill jag göra en enda kommentar. Det är synd att finansministerns intresse inte vaknade litet tidigare. Då hade vi kunnat ha andra bestämmelser för graderad rösträtt på aktier som finansministern efterlyste. Vad finansministern glömde var att vi alltid har hävdat att andelarna i ett del-i-vinst-system skall vara personligt ägda. Kollektiva löntagarfonder har vi alltid varit emot, och om fackföreningsfonder har vi sagt att de borde kastas i papperskorgen. Finansministern försökte tidigare påstå att även regeringen vill ha en god utveckling när det gäller det privata aktiesparandet i andra former. Det är verkligen svårt att förstå varför regeringen då avskaffar skattefondssparandet och i stället väljer sparstimulanser som kommer att styra över hushållssparandet till det sparande som behövs för att finansiera budgetunderskottet. Det måste väl ändå stå klart att vi var inne på en mycket god linje genom aktiefondssparandet. Antalet aktieägare har därigenom stigit till över 1,5 miljoner. På kort tid har alltså antalet aktieägare ökat mycket starkt. Denna utveckling borde ha fått fortsätta. Löntagarnas möjligheter att spara i aktier i det företag där de är anställda borde också stödjas genom förmånliga skatteregler. Herr talman! Olika talare har konstaterat att om Sverige skall kunna konkurrera som industrination måste vi ha ett framgångsrikt näringsliv. Detta förutsätter goda vinster i företagen, och detta i sin tur innebär att löntagarna måste avstå från att ta ut tillgängligt löneutrymme. Rent finansiellt finns det i dag gott om kapital i svenskt näringliv. Det är alltså inte bristen på kapital som gör att investeringar inte kommer till stånd. Talarna måste då ha avsett att man bör se till att företagen får gå med vinst. Då blir min fråga, som jag tycker är naturlig: Är detta någonting som bara gäller fram till 1990, då förslaget som det är sagt skall vara fullt genomfört? Svaret på den frågan är självfallet nej. Därmed kan man helt klart konstatera att det kommer att finnas precis samma motiv för att fortsätta med fonderna efter 1990 som det i dag finns för att införa dem. Av det resonemang jag nyss har fört kan man dra slutsatsen att kollektiva lösningar inte kan komma i fråga om man vill behålla marknadsekonomin. Inom folkpartiet, där vi förmodligen har funderat både längre och djupare än inom något annat parti på denna fråga, har vi för mycket länge sedan dragit denna slutsats. Herr talman! Det skattefondssparande som infördes under den borgerliga regeringstiden medförde att hundratusentals svenskar började att spara i aktier. Härigenom påbörjades en förmögenhetsspridning även på aktieinnehavets område. Vi vill från folkpartiets sida gå vidare på denna väg. Socialdemokraterna har med kommunisternas hjälp bommat igen vägen. Det praktiska resultatet blir nu att löntagarfonderna kommer att köpa upp de aktier som skattefondsspararna kommer att sälja ut. Jag är inte imponerad av den maktoch förmögenhetsspridningen. Herr talman! Till sist vill jag yrka bifall till reservationerna 1, 2, 5 och 6.

Herr talman! Jag har med viss förvåning lyssnat på den här debatten om vinstdelningsskatt. Jag skall i mitt anförande till skillnad från tidigare talare försöka begränsa mig till vinstdelningsskatten. Förslaget om vinstdelningsskatt innebär bl.a. att svenska aktiebolag, svenska ekonomiska föreningar, svenska sparbanker och svenska ömsesidiga skadeförsäkringsanstalter — med vissa undantag — skall betala en vinstdelningsskatt motsvarande 20 96 av vinsten över en viss nivå. Förslaget innebär en viktig nyhet, då skatten skall baseras på företagets reala vinst. Mindre vinster undantas från skatt, och det s.k. fribeloppet är på antingen 500 000 kr. eller 6 90 av företagets lönesumma. Detta skulle, enligt de borgerliga företrädarna, medföra förödande konsekvenser. Ingen av de talare som hittills har varit uppe i debatten om vinstdelningsskatt kan dock vara omedveten om de stora vinstökningar som företagen haft under senare år och vilka problem detta kan komma att medföra. Vinstökningarna har bl.a. medfört att genomsnittsaktien ökat i värde med 300 96 på tre år, och att antalet privatpersoner som äger mer än 100 miljoner har tredubblats på två år. Samtidigt manas löntagarnas och deras organisationer till återhållsamhet i löneförhandlingarna, och man diskuterar löneökningar på mellan 5 och 7 90 sammanlagt under en tvåårsperiod. Den här ekvationen går inte ihop. Det går inte att begära av löntagarna och deras organisationer att de skall acceptera kraftiga vinstökningar för företagen utan att själva få något med av kakan. Vinstdelningsskatten syftar just till att förena den stigande vinstnivån med en rättvis fördelning och en lugn prisoch kostnadsutveckling. Jag måste medge att den här fördömande inställningen från vissa av de borgerliga förvånar mig. Som refererats tidigare i dag var faktiskt både centern och folkpartiet förespråkare för vinstdelning under slutet av 1970-talet, trots att vi då inte alls hade samma vinstexplosion i företagen som i dag. Nils Åsling sade 1979 att det var en ofrånkomlig del av den solidariska lönepolitik fackföreningsrörelsen hävdat. Folkpartiet skrev i sin rapport till landsmötet 1978 att en övervinstdelning, begränsad till större företag, bidrar till att underlätta lönepolitiken och skapar psykologiska förutsättningar för större vinsttolerans. I dag vill man inte kännas vid detta, trots att företagsvinsterna är högre och reallönerna har sjunkit, dvs. det finns ännu större skäl för vinstdelning. Ni kunde, i konsekvens med vad ni tidigare har sagt, i reservationen ha varit positiva till principen om vinstdelningsskatt, även om ni inte ställer er bakom resten. Moderaterna är mer konsekventa. Av tradition och på grund av ideologi är de starka motståndare till att löntagarna skall få del av förmögenhetstillväxten. Följdriktigt motsätter de sig det även nu. Förutom att de borgerliga partierna är motståndare till idén om en vinstdelningsskatt kritiserar de konstruktionen. En viktig nyhet med vinstdelningsskatten är att den innebär en beskattning av den reala vinsten i stället för den nominella. Jag har svårt att förstå invändningarna mot att det är den verkliga vinsten som beskattas i stället för den nominella. Det borde tas emot positivt, som ett mer rättvist system. Naturligtvis kan det finnas problem med att använda ett nytt skatteunderlag. Det har ingen förnekat, inte heller skatteutskottets majoritet. Det är mycket möjligt att det kommer att finnas anledning att justera lagen. Men det är en väl konservativ inställning att inte vilja prova ett nytt och förmodligen bättre system än det vi har med motiveringen att det är nytt och att det därför kan bli övergångsproblem. Man kan dessutom konstatera att det kanske hade varit lättare att förebygga en del av de problem som nu målas upp om samtliga inbjudna organisationer hade deltagit i överläggningarna om löntagarfonderna och framfört sina åsikter. En del av invändningarna är dessutom klart överdrivna eller rent av felaktiga. Förslaget beskrivs som ”utomordentligt komplicerat”. Det tar för företagen, med något undantag, ca 10 minuter eller upp till en timme att klara den här redovisningen. Det innebär knappast att förslaget är ”utomordentligt komplicerat”. Dessutom gäller det bara ca 5 96 av alla företag. Då har jag räknat in dem som inte ingår i vinstdelningssystemet men som behöver deklarera för att kunna avgöra huruvida de ingår. Det talas om hur negativt det är med en progressiv bolagsskatt. Skatten är visserligen progressiv i den meningen att den bara berör en del av de vinstgivande företagen, men för de företag som berörs är det en rent proportionell skatt. Det påstås att skatten inte är konkurrensneutral, att den skulle drabba företag med goda utvecklingsmöjligheter, expanderande företag. I själva verket innehåller förslaget flera fördelar för expanderande och sysselsättningsintensiva företag. De expansiva företagen har t.ex. till godo att det nyemitterade kapitalet förs upp som en fordran, medan det utskiftade kapitalet förs upp som skuld när man beräknar skatteunderlaget. Dessutom har de möjlighet att göra avsättning till investeringsfonder och göra överavskrivningar på inventarier precis som i dag utan återföring när man beräknar skatteunderlaget. Det har också sagts att vinstdelningsskatten främst drabbar företag med många byggnader och markanläggningar. Det är i och för sig helt riktigt att finansbolagen i viss utsträckning kommer att drabbas, men det tror jag inte är något problem, eftersom de tidigare har tjänat så mycket på spekulation och inflation. Och eftersom byggnaderna ofta ingår i lagret får övriga företag därigenom en inflationskompensation. Om man hade ett annat system för byggnader, skulle det medföra en dubbel inflationskompensation, och det vore väl litet väl generöst. Man har också tagit upp frågan om vilka företag som skall ingå och investmentbolagen. Strävan har varit att göra ett så enkelt system som möjligt. Det innebär att det bara är ett litet fåtal som skall undantas från systemet på andra grunder än att de har en för liten vinst. Därför bör fideikommiss, investmentbolag m.fl. räknas in och omfattas av lagen. Visar det sig bli problematiskt finns det möjlighet att justera det senare. En annan ordning fört.ex. investmentbolagen skulle kunna medföra stora möjligheter till skatteundandragande, och det är majoriteten i skatteutskottet inte intresserad av. Till slut vill jag säga något om aktiefondssparandet, som har tagits upp här i debatten. Man hävdar att en återgång till ett aktiefondssparande skulle vara ett alternativ. Men det handlar ju inte om samma sak. De aktiesparfonder vi hade kostade faktiskt, som Arne Gadd sade tidigare i dag, tidvis skattebetalarna mer än vad samhället fick in i nysparande. Aktiesparfonderna kommer att ersättas med allemanssparande. Löntagarfonderna har dessutom andra mål än aktiefondssparandet. Aktiefondssparandet innebar ingen solidarisk lönepolitik. Aktiefondssparandet var inget stöd för pensionssystemet. Ett individuellt aktiesparande gav inget inflytande. En arbetare vid SKF som köper en aktie i månaden får hålla på i 259 miljarder år innan han har lika många röster som Bengt Haak i Skånska Cementgjuteriet. Det är ett exempel. Jag tycker att det blir litet larvigt när man låter som om ett spritt aktieägande i den formen skulle medverka till att också sprida inflytandet. Slutsatsen vad gäller vinstdelningsskatten är alltså att det visst finns problem — övergångsproblem — med vinstdelningsskatten, men de är inte av den storleken att det finns någon som helst anledning att uppskjuta förslaget. Det skulle vara hederligare av de borgerliga partiernas företrädare att erkänna att de är emot förslaget på grund av att de är emot att löntagarna skall få del i förmögenhetstillväxten. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i finansutskottets betänkande och avslag på reservationerna.

Herr talman! Det skulle finnas mycket att säga om förslaget till löntagarfonder, men jag skall i mitt inlägg hålla mig till de rent konstitutionella aspekterna. Konstitutionsutskottet har behandlat ärendet och avgivit ett yttrande. Detta yttrande är inte enhälligt. Samtliga borgerliga ledamöter har reserverat sig. De har inte gjort detta utan anledning. Löntagarfondsförslaget har beretts på ett otillfredsställade sätt. Det finns anledning att peka på den allvarliga kritik som lagrådet har riktat mot handläggningen. Förslaget har forcerats fram, och tid har inte funnits för en noggrann granskning av t.ex. de konstitutionella aspekterna. Remissbehandlingen har skett under stark tidspress. Handläggningen av ärendet har kännetecknats av en bestämd strävan att få förslaget antaget före nyår, mera än att få till stånd en saklig genomlysning. Socialdemokraternas politiska tidtabell har fått bestämma uppläggningen. Herr talman! Löntagarfonderna syftar till att överföra produktionsmedlen tillstaten med hjälp av beskattning. Det gäller då att ta ställning till huruvida detta är förenligt med den svenska regeringsformen och Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna. Båda ger ett visst skydd för den enskilda äganderätten. Det förtjänar i sammanhanget att erinras om att Sverige så sent som förra året fälldes av Europadomstolen för brott mot just egendomsrätten. Någon systematisk genomgång har icke skett av förslagets förenlighet med de här båda rättskällorna. Detta är orimligt, med tanke på frågans stora, praktiska och principiella betydelse. Gott om tid skulle självfallet ha avsatts för detta ändamål. Vi kan därför inte, herr talman, med bestämdhet säga om fondförslaget strider mot regeringsformen och Europarådskonventionen. Det är möjligt att så är fallet på vissa punkter. Jag vill peka på regeringsformens stadgande om hur ersättning skall ges vid expropriation och vidare — det har en viss anknytning — på frågan om specialdestination av skattemedel. Detta är en beskattningsform som är under avveckling, men som nu skall begagnas i samband med införandet av löntagarfonder. Europarådskonventionen, som Sverige har tillträtt, stadgar i tilläggsprotokollets artikel 1 att varje fysisk eller juridisk persons rätt till sin egendom skall lämnas okränkt. Också här hade det funnits anledning till ett utförligt studium, innan riksdagen fattade sitt beslut. Detta gäller också den viktiga frågan om hur vi skall skydda yttrandeoch informationsfriheten. Det kan bli så att fonderna ger sig in på upphandling av massmedieföretag av olika slag —t.ex. tidningsföretag, bokförlag, filmbolag —- och därmed är det stor risk att vi kommer i konflikt med såväl regeringsformens stadganden om yttrandeoch informationsfrihet som Europarådskonventionens stadganden om samma sak. I likhet med Knut Wachtmeister tycker jag att det är mycket förvånande att just frågan om yttrandeoch informationsfriheten icke har varit föremål för någon mer omfattande diskussion och en ordentlig konstitutionell genomlysning. Herr talman! När nationaliseringar har skett i Västeuropa, har de normalt betraktats som expropriation och genomförts under rättslig kontroll. Lagstiftaren har angett grunderna för socialiseringarna i lag. Dessa har sedan prövats av domstol, och medel har anslagits för ersättningar till de drabbade ur den allmänna statsbudgeten. De svenska socialiseringarna genom införandet av löntagarfonder går till på ett helt annat sätt och, såvitt jag kan se, på ett sätt som icke överensstämmer med Europarådskonventionen. Om, herr talman, en prövning gentemot denna kommer att ske, vilket jag håller för troligt, är det möjligt att en dom mot Sverige kan bli fällande. Det finns då anledning att minnas att riksdagens borgerliga partier har hävdat en annan syn på handläggningen av ärendet och dess konstitutionella innebörd än vad majoriteten, bestående av socialdemokrater och kommunister, har haft. Som det sägs i reservation 1 i finansutskottets betänkande borde därför en förutsättningslös och grundlig genomgång ha skett av de konstitutionella synpunkterna, innan riksdagen fattar beslut.

Herr talman! Genomtrumfandet av löntagarfonderna ansluter sig till ett nu välkänt socialdemokratiskt mönster: Viktiga frågor drivs igenom under stor hast efter ett bristfälligt förberedelsearbete och utan att konsekvenserna är klarlagda. Som försvar för modellen brukar anföras att man får ta itu med bristerna i efterhand. Men detta är en helt galen ordning. Man bör helst vid beslutstillfället veta vad man beslutar om. Såväl vid förra riksmötet som nu i höst har vi sett ett stort antal exempel på denna lagstiftningsmetod. I några fall har bristerna varit så uppenbara att inte ens socialdemokrater i riksdagen kunnat svälja dem. Regeringsförslag har uppskjutits och i några fall t.o.m. dragits tillbaka. Men i flertalet fall har besluten drivits igenom med kommunisternas hjälp. Jag har vid flera tillfällen i kammaren tagit upp denna nya regeringsoch lagstiftningsstil och kritiserat den med utgångspunkt i en rad konkreta exempel. Jag har kritiserat den främst därför att den ger illa genomtänkta beslut, där det är mycket svårt att förutse verkningarna, men där man under alla omständigheter kan förutse stora besvär och stor osäkerhet hos rättsskipare och allmänhet. Socialdemokraterna brukar tycka att den här regeringsoch lagstiftningsstilen är ett utslag av handlingskraft. I själva verket är den ett uttryck för samma typ av arrogans och nonchalans som statsminister Palme själv så tydligt demonstrerat i många sammanhang, t.ex. när Ove Rainer ena dagen avsattes som justitieminister och andra dagen utsågs till justitieråd. Socialdemokrater i regeringsställning tycks vara gripna av något slags maktberusning. Fondbeslutet ansluter sig till allt detta. Fonderna drivs igenom, trots att det i praktiskt taget alla grupper i samhället finns en stor majoritet emot dem. Engagemanget mot fonderna är stort. Engagemanget för finns praktiskt taget bara i det socialdemokratiska partiets och LO:s toppskikt. Det är således ett beslut mot en överväldigande folkmening. Men detta berör inte socialdemokraterna. Beslutet skall igenom. Själva beredningsprocessen visar stora brister även i detta ärende. Det avgörande beslutsunderlaget har tagits fram i stor hast bakom kanslihusets stängda dörrar. Detta har inte varit något förutsättningslöst utredningsarbete. Förutsättningen har varit att fonderna skall genomföras. Remisstiden var kort och löpte i huvudsak över sommaren. Flertalet remissinstanser var kritiska, men det har man inte tagit hänsyn till. Man kan fråga sig vad remissförfarandet under sådana förutsättningar skall tjäna till. Om bristerna i beredningsprocessen yttrar sig bl.a. lagrådet. Lagrådet säger så här: ”Vinstdelningsgruppens arbete har remissbehandlats för sig och placeringsutredningens och fondgruppens gemensamt. Flera remissinstanser har hörts om endast delar av förslagen. Myndigheter och sammanslutningar har således inte varit i tillfälle att yttra sig över ett förutsättningslöst utarbetat och samlat förslag till löntagarfonder. Från flera håll har detta kritiserats och man har även anmärkt att remisstiden varit för kort. Också lagrådet ställer sig kritiskt till att en fråga av så stor principiell betydelse och med så kontroversiella inslag beretts på sätt som skett.” Och lagrådet avslutar efter ytterligare kritik med att konstatera: ”Det sätt på vilket utredningsarbetet och remissbehandlingen skett försvårar för lagrådet att fullgöra dess granskningsuppgifter.” Det är således en mycket hård kritik mot beredningen av ärendet. Det är också en tydlig brasklapp från lagrådets sida. Dessa brister i beredningen har inte kunnat avhjälpas under riksdagsbehandlingen. Jag erinrar mig beredningen i riksdagen i andra stora frågor, där jag själv varit särskilt involverad. Den nya kommunallagen höll vi på med under praktiskt taget ett helt riksmöte. Den nya sekretesslagen tog också nästan ett riksmöte. Men det här fondförslaget, som är principiellt mycket betydelsefullt, till den tekniska utformningen delvis mycket komplicerat och i vad gäller de mera långsiktiga effekterna knappast alls analyserat, drivs igenom nu i juljäktet efter någon månads beredning i riksdagen. De utskott som haft att yttra sig till finansutskottet har i regel haft en vecka på sig, dvs. i realiteten två sammanträden. Detta gäller också konstitutionsutskottet. Detta gör att vi i utskottet inte haft tid att mera grundligt bearbeta de grundlagsmässiga aspekterna på fondförslaget. Det har i motioner i riksdagen och i den allmänna debatten rests tvivel på förslagets förenlighet med olika delar av regeringsformen och med internationella konventioner som vi anslutit oss till. Dessa aspekter har knappast alls berörts i förarbetena till fondförslaget. Från minoriteten i konstitutionsutskottet har vi i vår från majoriteten avvikande mening radat många frågor som borde ha varit ordentligt penetrerade och besvarade, innan riksdagen går till beslut. På grund av det tidsjäkt som rått i det här viktiga ärendet blir nu dessa frågor hängande i luften, vilket gör att vi långt efter beslutet kan få en rättslig debatt med många förgreningar och komplikationer. Detta stärker inte tilltron till det sätt på vilket lagar stiftas i detta hus. Men det är också ur principiell synpunkt djupt otillfredsställande att riksdagen inte fått tid på sig till en ingående undersökning av dessa och andra problem som finns inbyggda i fondförslaget. Det gäller inte bara grundlagsaspekterna, det gäller också — som tidigare talare också varit inne på — lagstiftningen som sådan. Modellen för beräkning av vinstdelningsskatten är utomordentligt oklar. Framstående ekonomer har i den allmänna debatten framhållit att oklarheterna kommer att få konsultfirmor att blomstra och taxeringsfolk att förtvivla. Till vårt redan alltför krångliga skattesystem fogas således ytterligare en krångelbit. Det finns många goda och övertygande skäl i sak mot fonderna. Dessa skäl har framförts med styrka tidigare här i debatten i dag. Till dessa skäl kommer således att förslaget är en dålig lagstiftningsprodukt, som även ur den aspekten kommer att vålla stora bekymmer framöver. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationerna 1, 2, 5 och 6.